Fru talman! Jag tänker inte replikera på de delar som rörde vice ordförandes honorering av Anders Björck, utan det gäller ett par andra delar. I bägge fallen rör det sådant som utskottets vice ordförande brukar tala om som konstitutionell kritik och inte konstitutionell kritik. Jag tror att det finns anledning att försöka att reda ut begreppen. Det ena fallet rör att vi har enats om att konstatera att när det gäller statsrådet Pagrotsky - trots att det krävs mycket goda skäl för att avvika från vad EU nämndens majoritet har sagt - fanns det inte sådana skäl. Kurt Ove Johansson anser inte detta vara konstitutionell kritik. Jag väcker inte frågan bara för att märka ord utan för att detta är ett viktigt ställningtagande som riksdagens grundlagsutskott har gjort på den här punkten. Det ställningstagandet kan tolkas som det vill, men vi bägge två hoppas att det skall ha betydelse för framtiden och för hur statsrådet agerar i förhållande till EU-nämnden. Sedan känner vi båda väl till vad som står i den svenska grundlagen. Det andra fallet där ordet konstitutionell kritik togs upp av Kurt Ove Johansson var det som jag själv snuddade vid, nämligen frågan om gåvor till och förmåner för statsråden, om det skall ingå i KU:s uppdrag ha att synpunkter på. Jag beklagar att majoriteten inte har gått längre i fråga om att ha synpunkter på detta, men man har ändå pekat på de regler och promemorior som finns om gåvor och förmåner. Innan vi skiljs åt i dag vill jag bara klara ut om ifall Kurt Ove Johansson verkligen menar att detta inte bör finnas på KU:s bord över huvud taget.
Fru talman! När det gäller ärendet om turismsamarbete är vi - som också framgår av vårt betänkande - ganska eniga. Vi är eniga om att ett riksdagsorgan naturligtvis inte kan binda en regering i dessa sammanhang. Men självfallet håller jag med om - precis som Bo Könberg har gett uttryck för - att det är viktigt att konstitutionsutskottet slår fast de teser som vi var ense om när EU-nämnden inrättades. Jag tror också att regeringen är väldigt lyhörd för detta. Precis som jag sade i mitt inledningsanförande måste den regering som trampar vid sidan av alltid räkna med att få politisk kritik. Däremot är det, precis som jag sade, helt klart att man inte kan rikta någon konstitutionell kritik i detta sammanhang. I den sista frågan är det ett riktigt iakttagande från Bo Könbergs sida, att det var de frågorna som jag syftade på. Detta är kanske inte helt lätt. Jag sade i mitt anförande att det ibland kan vara svårt att avgöra var gränsen går mellan politik och juridik. Jag skulle möjligen vilja formulera mig på det sättet att när nu utskottet ändå så småningom gör en utvärdering, tycker jag att man skall titta på de fall där man möjligen kan diskutera huruvida KU skall ägna alltför stor uppmärksamhet åt frågor där man kan ifrågasätta och diskutera huruvida frågorna har konstitutionell granskningsbetydelse eller inte. Jag tror att det hade varit värdefullt.
Herr talman! Det gläder mig att vi är överens om vikten av de ställningstaganden som vi har gjort när vi efter ett gott och bra samråd i EU-nämnden har försökt att klara ut vad riksdagen förväntar sig av statsråden. Vi i riksdagen har hittills inte kunnat komma överens om att göra sådana bestämmelser i grundlag och annat att man kan tala om konstitutionella bestämmelser i den inskränkta meningen. Den andra frågan, hur stor roll frågan om anmälningar av t.ex. gåvor och förmåner skall spela, kan vi förvisso ha en djup diskussion om. Det är väl alldeles uppenbart att detta inte kan vara KU:s viktigaste uppgift, förvisso inte. Att jag tog upp frågan nu var därför att jag fick intrycket av det som Kurt Ove Johansson sade och kanske också av några offentliga inlägg av honom att han ibland har varit snubblande nära tankegången att vi inte alls skulle syssla med den frågan. Därför tycker jag att det trots allt är bra att en bred majoritet i KU, som inte har velat gå så långt som folkpartiet i kritiken av statsministerns lån av semesterhus, ändå upprepar de regler som finns från Etikkommitténs sida och sedan fortsätter med att tala om att skälet för restriktiviteten är att allmänhetens förtroende för regeringens ledamöter annars kan rubbas. Detta tycker jag är väl så viktigt som ett eventuellt ordklyveri om ordet konstitutionell skall användas eller inte. Så länge vi är överens om att frågorna hör hemma i konstitutionsutskottet är det bra. Sedan kan vi alltid diskutera hur mycket plats de skall ta.
Herr talman! Jag tror ändå att det skulle kunna ha sitt värde om konstitutionsutskottet vid sin utvärdering tittade litet närmare på den här typen av frågor. Vi har ju haft samma problematik förut, det skall erkännas. Det här är alltså inget nytt. När man har varit med så länge som jag har varit torde det inte vara svårt att i våra handlingar hitta ärenden som har tagits upp till granskning, vilka rent konstitutionellt kanske inte borde ha funnits med. Det är viktigt att vi gör KU:s granskningsarbete så effektivt som möjligt. Man skall inte slösa med den dyrbara granskningstiden på frågor som har ett tveksamt intresse ur konstitutionell synpunkt utan använda den goda tiden till att tränga in i de frågor som verkligen har stor betydelse rent konstitutionellt. Jag skall inte utveckla frågan om gåvorna ytterligare eftersom vi kommer tillbaka till frågan senare på dagordningen. Jag påminner mig emellertid, herr talman, att jag i mitt inledningsanförande glömde att yrka på godkännande av uskottets anmälan, vilket jag nu gör, och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag ber att få börja med att tacka Kurt Ove Johansson för de vänliga orden. Jag hade själv tänkt säga några vänliga ord och återkommer i avslutningen av mitt anförande till Kurt Ove Johansson och hans insatser i konstitutionsutskottet under nu två decennier. Herr talman! Det här är sista granskningen under den innevarande mandatperioden. Mot den bakgrunden är det väl inte så konstigt om man blickar litet tillbaka och ser om det finns några erfarenheter under de här åren. Vad regeringarna Carlsson och Persson än har åstadkommit, har de i varje fall slagit hål på en myt, nämligen att enpartiregeringar generellt sett skulle vara bättre på effektivt regeringsarbete än koalitionsregeringar. Det finns, herr talman, ingenting i de senaste årens KU-betänkanden som tyder på att t.ex. handläggningstiderna har blivit kortare, att antalet handläggare anställda i Regeringskansliet har blivit färre, att besluten har blivit klarare formulerade och sjabblet mindre om regeringen består av ett parti i stället för t.ex. fyra. Jag påstår inte att koalitionsregeringar generellt skulle vara bättre på något sätt, men man kan nog konstatera att koalitionsregeringar faktiskt rent konstitutionellt och tekniskt har sina fördelar. Att flera partier ingår i en besluts och beredningsprocess gör att den blir noggrannare. Samordningskanslierna blir en kontrollerande och enande instans. Balanserande krafter är inbyggda i systemet. Herr talman! Det finns förvisso en rad nackdelar. Ingen vet det bättre än herr ordföranden och jag, som har suttit i en sådan regering. Men det leder till att en hel del av det som en enpartiregering ställer till med faktiskt knappast kan ske i en koalitionsregering. Jag har velat fästa uppmärksamheten på detta, därför att det framställs ofta i den allmänna debatten just som att en enpartiregering är ett under av kraft och effektivitet. Läget just nu i riksdagen, med starkt försenade propositioner som kommer fram på vårt bord de sista dagarna av vårsessionen, tyder ju inte precis på att effektiviteten skulle ha varit så särskilt stor. Man kan konstatera att de här årens och även årets granskning har kännetecknats av de vanliga tre s:en: svågerpolitik, sjabbel och senfärdighet. Utnämningspolitiken har kännetecknats av att regeringsformens bestämmelse om förtjänst och skicklighet som enda grund för utnämning i stället har blivit politisk förtjänst och politisk fingerfärdighet. Redovisningen av försvarets ekonomiska problem har sjabblats bort inför riksdagen. Senfärdighet vad gäller utseende av verksledningar ledde till att Banverket under en lång tid stod utan ledning. Det bidrog, herr talman, i sin tur till att den olyckliga handläggningen av giftspridningen i samband med tunnelbygget under Hallandsåsen inte kunde bemästras. Årets granskningslista innehåller många fler ärenden som faller under något av de tre s:en svågerpolitik, sjabbel och senfärdighet. Det finns ett mönster. I detta mönster ingår - jag vill inte bara kritisera den nuvarande regeringen för detta, långt därifrån - att riksdagen ibland har satts på undantag. Det skall väl medges att vi under en lång tid har haft en förskjutning av makten från riksdagen till regeringen, Regeringskansliet och byråkratin. Jag understryker: Den nuvarande regeringen är naturligtvis inte ensam skyldig till detta. Men den har faktiskt förstärkt den trend som vi här i riksdagen borde göra vårt bästa för att stävja. Regeringskansliet har ju nu också formellt blivit en enda myndighet. Propositionerna har blivit mer försenade, till förfång för riksdagens möjligheter att göra en självständig och grundlig prövning av dem. Förslag till riksdagen offentliggörs i ökande utsträckning på parti och fackförbundskongresser. Jag upprepar: Så har det alltid varit. Men någon ökning av respekten för riksdagen har i varje fall inte skett sedan Man kan då möjligtvis säga att riksdagen har sig själv att skylla. Riksdagen är Sveriges lagstiftande församling. Riksdagen lyder inte under regeringen. Det förhåller sig faktiskt tvärtom. Är riksdagen missnöjd med sina arbetsformer och med relationerna till regeringen, går det faktiskt att rätta till det. Riksdagen har all makt i världen att ordna upp den saken. Riksdagen kan inte skylla ifrån sig om den är missnöjd med samspelet med regeringen. Den förfogar över alla nödvändiga medel för att få ordning på torpet. Riksdagen har, enligt min mening, inte alltid hävdat sina och därmed sina uppdragsgivares, svenska folket, intressen på ett effektivt sätt. Förvisso har reformer genomförts, och många av dem har varit bra. Men mycket återstår ännu. Skulden för detta är dock inte olika regeringars. Ingen står över riksdagen utom svenska folket, och det kommer normalt bara in vart fjärde år. Är det något fel så är det vi i den här salen som har oss själva att skylla. Herr talman! Det svenska EU-medlemskapet börjar nu märkas i granskningsbetänkandet. På den punkten riktas kritik från utskottets sida för handläggning av information till riksdagen. Jag tror att detta är en fråga som kommande konstitutionsutskott kommer att få en hel del att göra med. Förhållandena är oklara - de är inte bra. Och det är viktigt att konstitutionsutskottet tar som en framtida uppgift att se till att riksdagen inte kommer på undantag i EU processen. Jag har en stark känsla av att detta kommer att bli en stor uppgift för KU i framtiden. Utskottets arbete har under den här granskningsrundan i icke obetydlig omfattning handlat om sekretessfrågor. Det är ett bombsäkert och tacksamt sätt att väcka uppmärksamhet. Rop på öppenhet och insyn låter alltid bra, och är det för det mesta också. Men också här finns det gränser, som Kurt Ove Johansson pekade på tidigare. Man måste sätta in saker i deras rätta historiska sammanhang. Det finns de som i dag gärna förtiger tidigare totalitära strömningar i svensk politik. De finns dessvärre där fortfarande på visst håll. Det gäller terroristdåd och annat som vi har drabbats av. Vissa saker måste tyvärr omgäldas av sekretess helt enkelt därför att man annars avstår från skydd. Vi har under senare decennier varit med om händelser som vi kanske kunde ha undvikit om vi inte hade varit så godtrogna, om vi hade tagit hot på allvar och om vi hade varit mer förutseende. En del av turerna kring sekretessfrågorna och utskottets hantering av dem känns igen från tidigare. Detta är egentligen inte någon ny problematik. Det är inte särskilt modigt att kräva att sekretesstämpeln skall bort i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Det krävs faktiskt mer civilkurage för att sätta långsiktiga säkerhetsintressen före kortsiktiga utspel. Men just i sådana situationer skiljs agnarna från vetet på ett sätt som för den insiktsfulle ger ett tillräckligt besked. Herr talman! Det finns en benägenhet att tro att frånvaron av en spektakulär skandal, det fjärde s:et i ingredienserna, innebär att konstitutionsutskottets granskning skulle vara mindre intressant. Jag håller inte med. De stora affärerna drar ibland till sig uppmärksamheten i sådan grad att de gärna skymmer det som ger ett sammanfattande betyg på en regerings sätt att sköta sitt ämbete. Herr talman! Under 20 år har Kurt Ove Johansson deltagit i konstitutionsutskottets granskningsarbete. Han har därigenom varit, och är, en av de mest erfarna ledamöterna. Han har fått uppleva en fantastisk utveckling - från den tämligen traditionella och inte särskilt noggranna granskningen på några sammanträden, några timmars debatt i kammaren och några dussin sidor till dagens mycket omfattande och genomträngande granskningsarbete. Han har i hög grad bidragit till denna utveckling. Kurt Ove Johansson har visat att han har en stor integritet. Han tillhör dem som ibland har vågat säga saker som jag vet inte alltid har uppskattas inom hans eget parti och av hans egen partiledning. Det är naturligtvis sådana ledamöter som kan påverka utvecklingen på ett positivt sätt. Herr talman! Jag noterar att jag under våren har blivit beskylld för att göra upp litet för ofta med Kurt Ove Johansson. Herr talman! Jag vill meddela att detta är sant. Jag vill också meddela att jag inte skäms ett dugg för det. Det har nämligen ibland varit nödvändigt för att kunna skapa breda majoriteter och komma vidare med uppgörelser. Ibland har jag beklagat att inte fler har kunnat delta i uppgörelserna för att hantera såväl utskottets arbete som arbetet i övriga sammanhang, de materiella sakfrågorna, på ett vettigt sätt. Kurt Ove Johansson har haft fördelen att han har kunnat skilja på person och sak. Vi har ofta varit arga på honom. Herr talman! Jag har varit särskilt arg på honom ganska många gånger. Men det har inte påverkat respekten för hans kunnande och möjligheterna att göra någonting konstruktivt. Han har haft en egenskap som jag har uppskattat, nämligen att han har vågat fatta även obekväma beslut som har varit nödvändiga för den långsiktiga respekten för och stabiliteten i utskottets verksamhet. Herr talman! Det kommer att bli svårt att ersätta Kurt Ove Johansson. Jag har uppskattat honom så mycket att jag hoppas att han icke kommer att bli ersatt. Ett bättre betyg, herr talman, har jag svårt att ge.
Herr talman! Det är inte så lätt att ta en replik efter de senaste varma orden som Anders Björck har riktat till mig. Jag är naturligtvis mycket glad för dem - alldeles uppriktigt glad. Däremot fanns det åtminstone i inledningen av Anders Björcks anförande något som gjorde att jag hajade till. Anders Björck kom in på en fråga som utskottet inte har granskat, nämligen effektiviteten hos en regering som består av ett parti och en regering som består av fyra olika partier. Han drar slutsatsen att en fyrpartiregering är lika effektiv som en enpartiregering. Det kanske finns sådana exempel, men de erfarenheter vi har i Sverige tyder inte på det. Det kan man se när det t.ex. gäller att skapa budgetbalans. Det var fyra partier i den regering som skapade en enorm obalans i den svenska ekonomin därför att man hade svårt att samordna sitt regeringsarbete. Partierna ville gärna bjuda över varandra, och sedan gick det som det gick. Och det var inte första gången - det var likadant mellan 1976 och 1982. Det finns också andra exempel på att en fyrpartiregering har visat att den inte har varit så särskilt effektiv. Vad man än kan säga om den regering som sitter nu måste man väl ändå medge att det verkligen tyder på hög effektivitet och en bra prestationsförmåga att den har kunnat återupprätta ekonomisk balans under de år som har gått sedan den trädde till. Det kan ingen ta ifrån den sittande regeringen.
Herr talman! Det är ju skönt att vi omedelbart är oense igen efter de vänliga orden. Jag tycker att de här årens granskning faktiskt har gett en del fakta i målet när det gäller detta. I mitt inledningsanförande sade jag att det är en myt som gärna odlas i medierna, bland politiker och bland statsvetare att just en enpartiregering kännetecknas av en särskild effektivitet. Många har gått på den myten. Vi behöver inte ta in de skilda politiska bedömningar som Kurt Ove Johansson och jag har, men jag är inte alls säker på att regeringen har lyckats så bra med att sanera budgetunderskottet som här hävdas. Jag frågar mig: Har det blivit färre anställda i Regeringskansliet? Svaret är nej. Har det blivit färre politiskt sakkunniga? Svaret är nej. Har det blivit färre anmälningar av kritik från KU? Svaret är nej. Har det blivit färre förseningar av propositioner och aviserade lagförslag? Svaret är nej. Herr talman! Rent tekniskt - och det är det enda jag har uttalat mig om eftersom vi får respektera att vi har olika uppfattningar i de politiska sakfrågorna - finns det ingenting som tyder på att regeringsarbetet blir snabbare och bättre bara för att det är fråga om en enpartiregering. Vi har tvärtom kunnat konstatera att vakanser i viktiga statliga ämbetsverk har uppstått och varat under ett halvår trots att vi har haft en enpartiregering som till på köpet dessutom har internrekryterat, dvs. anställt folk med socialdemokratisk partibok. Det finns ingenting som tyder på att enpartiregeringar är effektivare än koalitionsregeringar.
Herr talman! De utnämningar som Anders Björck är inne på kommer upp i ett särskilt sammanhang. Jag skall därför inte bemöta honom på den punkten. Men jag tycker ändå att frågan om effektiviteten i enpartiregeringar och i flerpartiregeringar som Anders Björck har tagit upp är en oerhört intressant fråga, även om konstitutionsutskottet inte i sin granskning har hanterat just det ärendet. Jag tycker ändå inte att Anders Björcks synpunkter får stå oemotsagda. Jag har, precis som Anders Björck sade, väldigt lång erfarenhet av riksdagsarbete, och jag kommer ihåg alla turer som gällde Öresundsbron. På den tiden fanns det ett kommunalråd i Malmö som hette Joakim Ollén och som dessutom var moderat. Varje torsdag när regeringen skulle fatta beslut om Öresundsbron ordnade han med ärtsoppa på Stortorget i Malmö för att fira regeringens beslut om att Öresundsbron skulle komma till stånd. Men dessa beslut fattades aldrig. Jag var på Stortorget i Malmö vid tre tillfällen, men jag fick inte någon ärtsoppa beroende på ineffektivitet i den då sittande regeringen som egentligen inte kunde åstadkomma ett beslut på grund av att det var en fyrpartiregering i vilken det ingick partier som inte ville att Öresundsbron skulle byggas. Så nog finns det många praktiska exempel, Anders Björck, på att flerpartiregeringar är ineffektivare än regeringar som består av ledamöter från ett parti. Det är lättare att komma överens i en enpartiregering än i en fyrpartiregering.
Herr talman! Först ber jag på den tidigare borgerliga koalitionsregeringens vägnar att få beklaga att Kurt Ove Johansson inte fick någon ärtsoppa. Detta skall naturligtvis vid lämpligt tillfälle kompenseras. Jag skall gärna stå för kostnaden själv. Det är bara för Kurt Ove Johansson att anmäla besök på lämpligt ställe så skall detta naturligtvis ordnas på ett snabbt och effektivt sätt. Problemet med bron, som vi kanske inte skall gå in på här, var ju att vi faktiskt hade ett socialdemokratiskt beslut och en socialdemokratisk handläggning av ärendet som den borgerliga regeringen fick överta. Det fanns där ett antal ouppklarade saker från en tidigare socialdemokratisk kommunikationsminister. Vi trodde ju att saken var klar. Men det visade sig att det återstod en hel del, både när det gällde juridik och teknikaliteter och även när det gällde limnologiska frågor. Mitt enkla budskap, herr talman, är faktiskt att det inte finns någonting som generellt och otvetydigt bevisar, med den erfarenhet som vi har från de senaste decenniernas granskningar, att enpartiregeringar alltid är effektivare och att koalitionsregeringar alltid är ineffektivare. Kurt Ove Johansson må hitta exempel åt båda hållen, men jag talar nu faktiskt om den generella utvecklingen på detta område. Jag tycker att det är viktigt att konstitutionsutskottet i fortsättningen också tar in och bevakar dessa aspekter. Vi har naturligtvis en benägenhet i utskottet - jag har också självfallet bidragit till detta - att göra vad vi kan för att hitta konstitutionella och formella fel. Det är en viktig uppgift för utskottet. Men jag tror att det i framtiden är minst lika viktigt, herr talman, att effektivitetsfrågorna kommer i förgrunden.

Herr talman! Av demokratiska skäl tycker jag att konstitutionsutskottet skulle verka för att stärka regeringens makt och för att öka statsrådens frihet. Statsråden måste ha rätt att styra och ta fullt ansvar för sitt fögderi. Folket utkräver ansvar vid allmänna val. En stark regeringsmakt som folket påverkar genom att regeringen under hela mandatperioden vet att den kan bli avsatt av folket skapar en demokratisk klarhet. Riksbanken skall styra den offentliga sektorn minskar folkets inflytande. Värderingar påverkar oss alla. Värst är det när vi tror att vi är opolitiska. Det är t.ex. också en politisk åsikt att anse att folket inte skall ha rätt att bestämma över vilken ekonomisk och social modell som skall främjas och att det finns en objektiv sanning när det gäller hur ett samhälle bäst utformas. Konstitutionsutskottet återkommer ofta till utnämningspolitiken. Självfallet skall, som det står i vår grundlag, sakliga skäl avgöra vem som får ett allmänt uppdrag, och personerna måste vara skickliga och kompetenta. Men om regeringen effektivt skall kunna vidta de åtgärder som den har gått till val på har den mycket starka sakliga skäl att utse personer som faktiskt tycker att dessa åtgärder är riktiga och gärna arbetar för att förverkliga dem. Jag rekommenderar ingalunda ett amerikanskt s.k. spoil-system, där varenda chefstjänsteman på alla nivåer byts ut vid regeringsskifte. Det passar inte i ett flerpartisystem. Men jag tycker att det är naturligt att utnämningsmakten verkligen handlar om makt och betyder mer än att automatiskt utse den som har de bästa meriterna enligt några kriterier som kan vara helt irrelevanta för syftet. Herr talman! Till skillnad från alla andra länder, tror jag, möjligen med undantag av Finland, är ministerstyre inte tillåtet i Sverige. När statsrådens tjänsteutövning granskas, undersöker konstitutionsutskottet noga om myndigheterna har fått vara självständiga från ingripande av statsrådet. En myndighet är skyldig att lyda regeringsbeslut, men det ansvariga statsrådet måste gå balansgång för att inte styra ämbetsverket och därmed råka illa ut i konstitutionsutskottet. Det är inte lätt för någon att veta vad som gäller. I samband med finansieringen av Citytunneln i Malmö t.ex. avgick Banverkets dåvarande chef därför att hon trodde att hon hade ett större ansvar än hon hade. Frågan om detta system med förbud mot ministerstyre verkligen hör hemma i vår tid kan verkliga resas. Regeringen kommer att få riksdagen med sig på konstaterandet i proposition 136 om förvaltningen, att EU-medlemskapet gör en viss uppluckring nödvändig. Det är ju tjänstemännen som förhandlar och i de flesta fall i praktiken fattar beslut för Sverige i EU:s hundratals arbetsgrupper. De företräder alltså Sverige och inte ett självständigt ämbetsverk i dessa sammanhang. Herr talman! Jag återkommer till denna fråga när kammaren skall behandla proposition 136 och andra frågor i detta betänkande.

Herr talman! Man skulle efter de inlägg som har gjorts kunna säga att denna debatt karakteriseras av att vänligheten inte har några gränser. Men jag vill också gärna delta i den allmänna vänligheten. Jag kan instämma i många av de positiva ord som har sagts både om Kurt Ove Johansson, som vi säkert vet lämnar riksdagen och konstitutionsutskottet. Hur det blir med oss andra är litet mer osäkert. Jag kan också instämma i det som han har harangerat tillbaka när det gäller t.ex. förste vice talmannen som verkar i konstitutionsutskottet.

Detta bör än en gång vara sagt i denna den allmänna vänlighetens introduktion. Kanske kunde en nyansskillnad skönjas i Kurt Ove Johanssons spår. Det gäller KU:s nyvalde ordförande, som ju fick träda till mitt i granskningsarbetet och som, tycker jag, på ett mycket öppet och resonerande sätt har lett det här svåra arbetet. Det är nog inte så lätt att som ny ledamot i konstitutionsutskottet komma in i denna mycket speciella uppgift. Nu får vi lämna vänligheterna åt sidan och övergå till det i annan mening substantiella. I en handbok om det svenska statsskicket har författaren och statsvetaren Torbjörn Larsson skrivit om "Det vanliga mönstret vid denna granskning är att oppositionen vill framföra kritik mot några av regeringens statsråd, medan regeringssidans ledamöter inte finner någon anledning till kritik." Författaren menar alltså att den här granskningen genomförs med tydliga politiska förtecken.

På sätt och vis vore det väl märkligt om det var på ett annat sätt. Regeringen har en makt som riksdagen skall granska. Det ligger väl i sakens natur att det är oppositionspartierna som hårdast vill utsätta regeringsmakten för granskning. Man kan också säga att regeringspartiet är regeringens främsta parlamentariska underlag i en parlamentarisk demokrati. Det är klart att det på sätt och vis är en del av regeringsmakten och således en del av den makt som granskar. Men detta är egentligen inte något märkligt som KU:s granskningsinstitut behöver kritiseras för. Jag tror att vi kan säga att det i detta land finns en betydande rättssäkerhet. I vår rätt kännetecknas systemet nästan alltid av att parter har olika företrädare, exempelvis försvarare och åklagare. Jag tror dock att alla handlar i ansvar för rättssäkerheten. I huvudsak kan det nog sägas också om det arbete som bedrivs i konstitutionsutskottet. Ibland blir man kanske, som i år, litet besviken över att det inte är fråga om en så fantastiskt tydlig eller dramatisk kritik av enskilda statsråd. Men målet med granskningen är, som framhållits tidigare i dag, inte bara att åstadkomma kritik av enskilda statsråd utan att också peka ut problem som finns i regeringsutövandet och maktutövandet. Kanske handlar det om problem i lagar, förordningar, regler eller principer för hur makten hanteras. Man kan alltså även säga att detta med att det finns få punkter med mycket skarp kritik visar att det svenska systemet är hyggligt. Det är ganska sunt. Detta kan vi nog säga utan att därför hänge oss åt illusioner om att det inte skulle finnas maktcirklar där man håller varandra om ryggen, att det finns politiska cirklar, ämbetsmannacirklar osv. som nog borde dras fram i ljuset och där det kan vara svårt att hitta de rätta angreppspunkterna. Sådant här finns säkert. Ibland snuddar vi vid det vid KU:s granskningar. Men huvudintrycket måste man väl ändå säga är - jag tillhör ju ett parti som ännu inte varit i regeringsställning - att regeringsmakten, oavsett regering, utövas med en hygglig, en god, respekt för lagarna. Det är ganska gott att kunna säga det, tycker jag. Anders Björck tog i sitt inlägg upp en viktig och svår fråga som KU i framtiden måste ägna stor omsorg i sitt granskningsarbete och det kan också komma motioner eller andra förslag i sak som KU måste behandla. Jag avser då den relativa förskjutning av makt från riksdagen som äger rum. Det är nog delvis så som Anders Björck säger, nämligen att riksdagen kanske frivilligt och ibland litet lättvindigt ger upp och inte försvarar den makt som riksdagen rätteligen borde ha. Även en del andra beslut i vår tid påverkar riksdagens makt. EU-medlemskapet är väl en sådan stor sak som har inträffat och som innebär att makt går från riksdagen till regeringen. Det må gälla lagstiftning, förberedelser till lagstiftning osv. Regeringen skaffar sig vidare ramar genom att lägga fram propositioner med förslag som har en ganska vid ramkaraktär. Regeringen kan alltså fylla allmänna principer med ett konkret innehåll och göra så att man får en stor summa pengar som regeringen kan handha och fördela litet grand efter eget skön. Detta är också ett sätt att urholka riksdagens inflytande över landets styrelse. I det ärende som vi i dag behandlar - jag återkommer senare till de konkreta frågorna - finns det emellertid två frågor som avviker från det vanliga. Den ena gäller granskningen av vad som brukar kallas för scientologimaterialet. Den andra gäller granskningen av regeringens hemliga direktiv till Säkerhetspolisen. Det säregna med de här ärendena är att en del av materialet är belagt med tystnadsplikt också för KU:s ledamöter. Det är ett beslut som vi har tagit i KU och ett beslut som ibland har ifrågasatts. Men i synnerhet när det gäller säpo har KU vid två tillfällen enhälligt beslutat om att tystnadsplikt varit nödvändigt. Det har riktats kritik mot mig som anmälare för att jag har accepterat tystnadsplikt men jag har inte sett det som min eller KU:s uppgift att egentligen riva den barriären. Jag menar att varje grävande i säpoärendet - jag skall senare återkomma till det och i detalj utveckla det - visar att det krävs en ordentlig utvädring av det osunda system som finns i en sanningskommission. Denna kommission kan inte bara se regeringens agerande gentemot olika säpofrågor - vare sig det gäller de hemligstämplade direktiven eller det gäller ett konkret agerande, som i Leanderfallet, som vi också skall diskutera här i dag - utan också ta upp Säkerhetspolisens arbete i hela dess vidd. Jag tycker att behandlingen av det här ärendet ger vid handen att en sådan kommission är nödvändig, en kommission som också kan överblicka konsekvenserna av frisläppandet av material. Dess uppgift är framför allt att se till att så mycket som möjligt sprids till allmänheten. Vi får återkomma till de här frågorna. När det gäller granskningsarbetet i övrigt vill jag säga att vi vid förra granskningen hade uppe ett ärende som konstitutionsutskottet så att säga släppte vidare för vidare utredning därför att det var svårt, som man uttryckte det, att ringa in en specifikt konstitutionell vinkel på det. Det var regeringens hantering av kronförsvaret. Den vidare diskussionen i ärendet har enligt min mening visat att det fanns tydliga begränsade konstitutionella aspekter som KU nu borde ha tagit itu med och behandla. Detta har en majoritet inte kunnat vinnas för, varför det finns all anledning att återkomma också i den frågan. Herr talman! Som slutsats kan vi nog säga att det här granskningsarbetet i stort skett i god endräkt. Det finns dock reservationer, och jag yrkar bifall till dem där mitt namn står. I övrigt får man säga att andan i utskottet varit och arbetet präglats av att från ömse håll försöka ge och ta, lyssna på varandras argument.

Det vill jag rikta ett särskilt tack för.

Herr talman! Vi har återigen gått igenom en omgång av granskningar av regeringen. Konstitutionsutskottet lägger ungefär halva sin tid på att granska regeringen. Vi kommer med ett betänkande varje vår. Ett digert betänkande blev det också i år. Det är många ärenden, som flera talare har varit inne på. Jag tycker att det är några ärenden som är värda uppmärksamhet och som är intressanta både för dagens situation och för framtiden. Jag tycker att konstitutionsutskottet kanske främsta uppgift är att vara någon form av vakthund för öppenhet och mot maktmissbruk. Det är granskarens uppgift. Jag tycker också, som t.ex. Anders Björck var inne på, att konstitutionsutskottet har en viktig funktion i att vakta riksdagens intressen gentemot regeringen. Många gånger har jag känt mig litet besviken på att riksdagens majoritet så enkelt och lätt har gått med på att minska sin egen roll och sina möjligheter att påverka och överlåtit så mycket åt regeringen, trots att funnits goda möjligheter för riksdagen att agera och goda skäl för det också. Jag tycker att konstitutionsutskottet i sin granskning fungerar men kan också bli betydligt bättre. Många har sagt att det faktum att vi ganska sällan kommer överens om hård kritik mot regeringen är ett stort problem. Jag ser det inte som ett stort problem. Jag ser själva utredningen, arbetet att ta fram material, fråga ut ministrar, ställa frågor till regeringen och genomföra själva granskningen som en huvuduppgift. Det är vägen som är mödan värd snarare än att komma överens om en liten krumelur på slutet, även om den krumeluren ibland kan vara nog så viktig för att påverka och förändra för framtiden. I några fall har vi även i år lyckats komma överens. I några fall har det varit viktigt, t.ex. när det gäller att bevaka riksdagens intressen i EU-nämnden. Kurt Ove Johansson ville påpeka att EU-nämnden inte har den konstitutionella styrka som ett vanligt riksdagsutskott har. Därför kan man inte ta lika starkt på det som sagts där. Jag menar att det visar att det finns en svaghet i den organisation som vi har byggt upp. Riksdagen har blivit rådgivare, och riksdagens organ, EU-nämnden, är för svagt. Det kan inte riktigt binda upp regeringen på ett sätt som visar att faktiskt folkstyret fungerar. Det måste ändras på ett eller annat sätt, som jag ser det. KU kan bli bättre. Vi kan göra bättre utredningar, även om många är bra redan nu. Jag tycker att vi kan göra bättre utfrågningar. Vi är alla ibland litet för dåliga på att ställa de rätta frågorna till ministrarna när vi frågar ut dem. Jag tycker, liksom Kurt Ove Johansson, att vi kunde bli litet effektivare i arbetet. Ett problem som ibland uppstår under granskningen är när t.ex. de stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, blir överens lite grand under täcket. Det försvårar en genomlysning och en ordentlig granskning. Vi har några sådana ärenden i år. Det gäller t.ex. frågan om scientologbibeln, kronförsvaret och regeringens direktiv till säpo. Den s.k. scientologbibeln är en fråga där jag tycker att ju mer man tittar på den, desto allvarligare framstår den. Argumenten för att regeringen plötsligt sades göra rätt när den kovände och inte längre tilllämpade svensk grundlag utan hemligstämplade ett material som kommit in till en myndighet. Det skulle vara att svensk offentlighetsprincip bryter mot internationell upphovsrätt. Det är, tycker jag, ett helt felaktigt sätt att tolka svensk grundlag. Svensk grundlag skall tillämpas oavsett om man i något fall har en konflikt mellan upphovsrätten och offentlighetsprincipen. Svenska medborgare skall behandlas på samma sätt som utländska medborgare i det här avseendet i Sverige. I Sverige skall svensk lag tillämpas. Skulle det vara så, vilket ingen ännu inte har kunnat visa, att det finns en klar konflikt mellan upphovsrätten och offentlighetsprincipen skall regeringen inte börja med skilda tillämpningar för svenska och utländska medborgare. Då skall man reagera genom att förändra. Antingen får man säga att man gjorde ett misstag när man skrev på internationella konventioner som bryter mot svensk grundlag, och så får man hoppa av dem, eller så får man ändra i grundlagen. Sedan kan man också ändra tillämpningen. Men det är åt fanders att efter påtryckningar från andra länder börja ändra tillämpningen av svensk grundlag. Vi har ända sedan andra världskriget varit överens i Sverige om att det inte får gå till så. Men nu ändras konsensuslinjen om att offentlighetsprincipen skall gälla i Sverige oavsett vad andra tycker. Jag tycker att det är bedrövligt. Kanske ännu mer bedrövligt är det att KU:s majoritet har fått stora skälvan i denna fråga och tappat greppet om situationen. Man har i stället för att göra en seriös och självständig bedömning helt övergått till att göra som regeringen säger. Det är helt oacceptabelt att det organ som granskar regeringen i stället i praktiken tar order. Det är helt oaccceptabelt att det organ som skall vakta på öppenhet och grundlagar i stället tar till hemligstämpel och tystnadsplikt utan att det finns tillstymmelse till skäl för detta. I stället för att granska skyddar man en sjuk sak. När argumenten tryter tar man till tystnadsplikt för att hindra en öppen debatt. Tyvärr måste jag säga att det är en skam för Sveriges riksdag att det får gå till på det sättet. En annan viktig fråga som vi har behandlat i konstitutionsutskottet under våren är regeringens hemliga direktiv till säpo, där man möjliggör en åsiktsregistrering av svenska medborgare. Jag tycker att det i detta fall finns ovanligt stora skäl för att göra en ordentlig granskning och genomlysning. Det är en fråga som berör väldigt många människor - tusentals människor i Sverige - som har blivit inte bara registrerade utan på olika sätt förföljda av den svenska staten med regeringarnas uttryckliga godkännande ända från mitten av 70-talet fram till i dag. I många fall har det kanske varit vettigt och rimligt. Det är, som Kurt Ove Johansson och Anders Björck har sagt tidigare, antagligen nödvändigt att vi har en säkerhetspolis. Det finns de som vi behöver bevaka, men det har gällt långt ifrån alla. Jag kommer att gå in på det litet mer senare. Naturligtvis försvårar de hemligstämplingar som gjorts och den tystnadsplikt som införts i detta ärende också en offentlig debatt, men man kan ha en större förståelse för att denna fråga faktiskt omgärdas av sekretess. Här finns det skäl för det, även om jag tycker att en stor del av materialet borde bli offentliggjort. De skälen väger också tungt. En öppen debatt skulle kunna minska de sår som finns i det svenska samhället och reda ut några av de problem som har skapats under decennier. KU:s granskning stöder kravet att en sanningskommission eller s.k. Lundkommission borde genomföras. Det vi har sett talar entydigt för detta. Jag har personligen tyckt att man kunde offentliggöra regeringens hemliga direktiv åtminstone när det gäller kriterierna för vilka människor som kan registreras och också de äldre listor på organisationer som finns i de hemliga direktiven. Detta har majoriteten inte gått med på. Jag tycker att det är väldigt synd, därför att öppenhet är effektivt. Skall vi har en bra och stark fungerande demokrati där det finns förtroende mellan det politiska systemet å en a sidan och medborgarna å den andra måste vi försöka våga tala om verkligheten som den är. I detta fall skulle det inte skada Sverige. Regeringen har också sagt att man tänker avskaffa systemet med hemliga direktiv. Mitt förslag är därför att man skall gå medborgarna till mötes snarare än att fortsätta att hemligstämpla och styra Sverige genom tystnadsplikt. Jag kommer in på en rad andra frågor senare under debatten. Jag går in litet mer i detalj på de frågor som jag tycker är viktigast, t.ex. om scientologmaterialet och regeringens direktiv till säpo. Jag kan redan nu säga att jag yrkar bifall till reservation nr 2, 3, 4, 5 och 14. Jag är med på några till, men jag tycker att det kan räcka med att ta fram de frågor som jag ser som de viktigaste. Jag vill också säga ett par korta ord till Kurt Ove Johansson, som skall avgå. Jag har inte känt honom i flera decennier här i utskottet, för jag har inte varit med så länge. Jag tycker att han är en buffel och betonghäck på många sätt, men innerst inne har han ändå ett gott hjärta, och han är en bra kamrat.

Herr talman! Jag regerade litet grand när Peter Eriksson pratade om att moderater och socialdemokrater spelar under täcket när det gäller de viktiga frågorna om Säkerhetspolisen. Jag tycker inte att detta kan få stå oemotsagt. Det är ingen nyhet att moderater, socialdemokrater och även centerpartister har en gemensam syn när det gäller Sveriges säkerhetsintressen. Jag kan erinra om att det inte var så länge sedan som det arrangerades en särskild debatt här i riksdagen om säpos register. Det var den 20 november förra året. De olika partierna redovisade då sina ståndpunkter. Av den redovisningen framgår det tydligt och klart att såväl moderater som socialdemokrater som centerpartister har en gemensam syn när det gäller denna typ av frågor. Att kalla det för spel under täcket förefaller mig väldigt konstigt. Vi har öppet från dessa partiers sida redovisat var vi står i dessa sammanhang. Något spel under täcket har det under inga omständigheter varit. Det måste väl också vara tillåtet för stora partier att ha gemensamma ståndpunkter i vissa sammanhang utan att det i sig skulle vara något konstigt. De frågor som Peter Eriksson nu i så hög grad var inne på kommer upp på dagordningen på nytt i en särskild debatt. Därför ser jag det som litet svårt att utan vidare börja nagga den debatten i kanten. Jag tycker att det vore fel. Det är bättre att ta den redovisningen vid ett och samma tillfälle när ärendet kommer upp på dagordningen. Jag vill som sagt tillbakavisa påståendena om att det skulle vara något hysch-hysch när det gäller socialdemokraternas, moderaternas och centerpartisternas gemensamma inställning till Säkerhetspolisens förutsättningar att arbeta.
Herr talman! När jag sade att man spelar under täcket avsåg jag i första hand - det sade jag också - frågorna om scientologbibeln och kronförsvaret. När det gäller kronförsvaret var, som jag ser det, både den dåvarande borgerliga regeringen och den socialdemokratiska oppositionen inblandade. Man försöker fortfarande försvåra en riktigt bra granskning av vad som hände. Var det så att vissa aktörer på marknaden fick bättre förutsättningar än andra för att bevaka sina ekonomiska intressen? Det är det vi som har reservationer på området reagerar mot; att inte ens KU kan göra en ordentlig granskning här. När det gäller scientologibibeln tror jag att jag har förklarat tillräckligt för att försvara min ståndpunkt.
Herr talman! Jag har ju i andra sammanhang förklarat vad jag tycker om den ståndpunkt som Peter Eriksson har haft när det gäller synen på de frågor där konstitutionsutskottet har bestämt om sekretess och tystnadsplikt. Peter Eriksson säger att man borde göra det här offentligt. Det har han rätt att hävda. Men vi måste ju också som partier kunna ha en ståndpunkt där vi säger att det här vore att skada Sveriges intressen. Jag menar att det inte är någon tillfällighet att de här sakerna har varit belagda med både tystnadsplikt och sekretess i Regeringskansliet. Jag tycker inte att det är så konstigt att konstitutionsutskottet när det tar ställning till de här frågorna hamnar på en likadan ståndpunkt som man har gjort exempelvis i Regeringskansliet när man har bedömt vikten av de skrivningar som finns. Det är inget konstigt i detta. Det är klart att Peter Eriksson har rätt att vara missnöjd med att en utskottsmajoritet tycker som den gör. Han har rätt att ge uttryck för detta. Men Peter Eriksson säger att det här skulle vara något slags försök till smussel från de politiska partier som står för den här uppfattningen. Man skulle inte vilja ha en öppen debatt om viktiga frågor. Jag kan inte acceptera att det opåtalat skall få kastas ut här i riksdagen och att man skall låta det stå oemotsagt. Det är ju inte så. Det spelar ingen roll om det gäller scientologibibeln eller vad det nu gäller. Det finns inga partier i konstitutionsutskottet som har försökt smussla under täcket. I den granskning som vi har gjort har vi ju, var och en på sitt sätt, lagt fram våra ståndpunkter. Det är inget smussel. Det är en öppen redovisning av var de olika politiska partierna står.
Herr talman! När det gäller det här s.k. scientologiärendet är det ju inte bara så att konstitutionsutskottets majoritet stöder regeringens hållning om att hemligstämpla själva materialet, det som har varit ute hos myndigheterna. Man väljer inte bara att hemligstämpla, utan man beslutar också om tystnadsplikt när det gäller skälen för detta. Eftersom skälen inte har ett dugg att göra med rikets säkerhet eller så, tycker jag att det är ett uppenbart övergrepp när majoriteten gör på det sättet. Man tar till beslut som omöjliggör en öppen, ordentlig, offentlig debatt, men man har egentligen inget lagligt stöd för att göra det. Det är ett övergrepp mot konstitutionen och mot de lagar som finns på området. Det är verkligen att smussla under täcket att agera på det sättet. I stället för att driva en offentlig debatt i en känslig fråga väljer man att besluta om tystnadsplikt och förhindra debatt, trots att frågan inte har ett dugg med rikets säkerhet att göra.
Herr talman! På en av de punkter som Peter Eriksson tar upp som rör frågan om vad som behöver vara sekretessbelagt eller inte har vi, som Peter Eriksson vet, i långa stycken varit överens. Det rör sig om frågan om att de kriterier som har ingått i de hemliga föreskrifterna till säkerhetspolisen borde ha kunnat offentliggöras. Där har vi blivit nedröstade i konstitutionsutskottet. Men på den andra punkt som Peter Eriksson tar upp, den som rör det s.k. scientologimaterialet, tycker jag att han har haft mycket märkliga inlägg i den hittillsvarande diskussionen. I sitt första inlägg, sitt huvudinlägg, säger han att det inte har kunnat visas att det finns någon konflikt mellan den svenska offentlighetsprincipen och upphovsrätten på den här punkten. Jag tror att Peter Eriksson är den ende som har tittat på det här ärendet som har landat på den bedömningen. Man kan förvisso landa på olika bedömningar när det gäller hur detta skall hanteras, vilken princip som skall väga över och om det var rimligt av regeringen att använda utrikessekretessen. Men hur man kan hävda i en debatt, efter att i flera år ha varit ledamot i konstitutionsutskottet, att det inte finns någon konflikt på den här punkten, det förstår jag inte. Det blir inte bättre av att han då beskyller andra för att ha utsatts för stora skälvan bara för att de har gjort en annan bedömning och insett att det finns en konflikt på den här punkten. Det vore därför intressant om Peter Eriksson ville utveckla på vilket sätt det inte är en konflikt om man lämnar in upphovsrättsskyddat material till en myndighet - som i det här fallet exempelvis inte har ett dugg med saken att göra - och att det upphovsrättsliga skyddet förstås inte finns fullt ut. Det är möjligt att vi får fortsätta att leva med den här konflikten. Det är också möjligt att vi kan hitta en lösning på den. Men man kommer ingenstans, Peter Eriksson, genom att förneka den.
Herr talman! Jag menar att det i det här fallet inte är någon som har kunnat visa att det finns en konflikt i den meningen att vi bryter mot internationell rätt genom att tillämpa svensk grundlag och offentliggöra det material som har kommit in. Det finns olika meningar om det. Men konstitutionsutskottet har inte genomfört en sådan granskning och utredning av sakfrågan som har kunnat visa att så är fallet. Det är inte så att svensk grundlag bryter mot internationell rätt på det här området och att vi därför har två lagar som står mot varandra helt och hållet. Vad t.ex. Bernkonventionen säger är att man skall bedöma alla medborgare lika, både svenska och utländska. Det måste i det här fallet innebära att svensk rätt kan tillämpas utan att vi bryter mot Bernkonventionen. Den som hävdar något annat får väl förelägga bevis för detta. Men jag tycker inte att det finns någon som har kunnat göra det än så länge. Trots att Scientologikyrkan har använt mängder av advokater för att kunna bevisa sin ståndpunkt är det framför allt amerikanska påtryckningar som har gjort att den svenska regeringen har ändrat ståndpunkt. Det är inte, menar jag, att det skulle vara fel att tillämpa svensk grundlag.
Herr talman! Nu glider Peter Eriksson. Nu är det inte längre fråga om huruvida det finns en konflikt eller inte mellan upphovsrätten som sådan och vår offentlighetsprincip. Nu gäller frågan om det är rimligt att göra den här avvägningen i samband med utrikessekretessen. Den anmälan som KU har granskat har ju gällt om regeringen har haft den här möjligheten. En majoritet av KU har landat på detta. Jag tycker t.o.m. att man inser detta mellan raderna i reservationen. Jag tror att den här diskussionen förvirras kraftigt - inte bara av de inlägg som Peter Eriksson gör, utan också av att det är USA som är inblandat och av att det här är en religiös organisation, eller sekt, som många känner stor tveksamhet inför. Det skymmer vad frågan egentligen handlar om. Därför nämnde jag i mitt inledande anförande i dag frågan om Peter Eriksson hade reagerat likadant om det inte hade varit den enda kvarvarande supermakten det var fråga om utan exempelvis Danmark eller Belgien. Man kan göra det ännu mer konkret. Om det gällde en dansk läskedrycksfirma vars recept lämnats in eller en belgisk journalists nyhetsbrev som han levde på att sälja dyrt till storföretag runt om i världen som på det här viset kunde lämnas ut, läsas och t.o.m. fås kopior på till ett lågt pris - vore det alldeles samma fråga då? Åtminstone kunde Peter Eriksson inte då blåsa upp det här till att det rör sig om stora skälvan och att alla som tycker annorlunda än han är rädda.
Herr talman! Nu tycker jag att Bo Könberg visar hur felaktigt den här frågan har behandlats. Jag menar att om det t.ex. hade varit en dansk läskedrycksfirma vars hemliga recept hade lämnats in till Sveriges riksdag, då hade inte det här varit aktuellt. Det finns lagar i Sverige som räcker för att deras hemliga recept, alltså företagshemligheter, skall bevaras. Nu gäller det här en kyrka, eller en sekt. Då blir faktiskt behandlingen enligt svensk lag en annan. Det är det som gör skillnaden här. Jag är helt övertygad om att om det här hade varit någon sekt eller kyrka från Lettland eller Danmark så hade vi över huvud taget inte diskuterat det här i dag. Det beror på att det är amerikanska påtryckningar som gör att regeringen väljer att falla undan. Det är det jag tycker är allvarligt. Svensk grundlag borde gälla lika för alla. Det är väldigt tragiskt att regeringen väljer att vika undan och att KU följer med husbondens röst i stället för att göra en självständig bedömning av sakfrågan.
Herr talman! Peter Eriksson och jag har kommit till likartade slutsatser i de båda sakfrågor som han berörde i inledningen om de allmänna synpunkterna. Vi står ju under samma reservationer. Vi får anledning att ytterligare återkomma i sakfrågorna. Men det är två saker som jag vill kommunicera med Peter Eriksson om. Den ena gäller detta när moderater och socialdemokrater kommer till samma ståndpunkt. Jag tror inte att man skall använda en så allmän jargong kring detta som Peter Eriksson gör. Samtidigt inser jag att när de två storleksmässigt dominerande partierna i svensk politik kommer till samma ståndpunkt kan de med stöd av ytterligare röster skaffa sig en blockerande majoritet i KU. Jag tycker inte att detta har utnyttjats på ett otillbörligt sätt mer än i det fallet när man inte vågade läsa den akt som vi hade begärt vid granskningen, nämligen regeringens hemliga direktiv till säpo. Vi har inga delade meningar om att öppenheten skall vara stor, men samtidigt måste man också erkänna att det finns tillfällen när man inte går ut och pratar. Det förhållandet har ju gällt i säpoärendet. Detta att KU, inklusive Peter Eriksson och undertecknad, vid första sammanträdet enhälligt var för tystnadsplikt gjorde att vi fick en utomordentligt öppen redovisning av direktiven vid en andra utfrågning av statssekreteraren. Då var också samtliga överens om tystnadsplikten. Jag tycker att om man vid två tillfällen har varit ense om tystnadsplikt blir det konstigt att sedan svänga på klacken för massmedial uppmärksamhet.
Herr talman! Jag tycker att Kenneth Kvist brukar vara ganska eftertänksam och tänka på vad han säger, men den här gången är han faktiskt helt fel ute. Att man under granskningsarbetet är överens om att t.ex. hemligstämpla eller i starkt sekretessbelagda frågor besluta om tystnadsplikt är en sak. Men när utskottet skall ta ställning till vad som skall stå i betänkandet måste man göra en slutlig bedömning när man vet vad som har kommit fram. Det är någonting som vi ofta gör. I båda de här fallen har konstitutionsutskottet beslutat om att ändra både tystnadsplikten och hemligstämpeln. I scientologiärendet har en stor del av regeringens hemliga PM lyfts ut och förts in i betänkande. I säpofrågan har några mindre frågor förts in och där har man lyft bort tystnadsplikten. Det är ju alla överens om. De beslut som vi fattade under arbetets gång och de beslut man fattar när man slutligt skall redovisa betänkandet i text gäller ju inte samma sak. Det vet ju Kenneth Kvist fuller väl. Detta är ett ganska dåligt skäl till att han skall stå kvar och rädda sitt skinn därför att han inte riktigt har vågat säga vad han borde.
Herr talman! Det ingår inte i mina vanor att inte våga säga vad jag vill säga. Men man måste ju slå vakt om KU:s trovärdighet. En företrädare för regeringen läser ur kvalificerat hemligt material för KU, och KU är enhälligt om att tystnadsplikt skall råda. Därefter kallar KU dit representanten för regeringen ytterligare en gång. Representanten går dit under förutsättningen att inför denna församling kan man tryggt yppa det som finns att yppa när det gäller de kvalificerade hemligheterna. Man får återigen gensvaret att KU accepterar att det är tystnadsplikt kring detta. Sedan kommer KU långt efteråt och ändrar ståndpunkt kring detta. Jag menar att det inte är bra för KU på lång sikt om vi hanterar saker på detta sätt. Men vi har inga delade meningar om att den snuskiga historien med åsiktsregistrering som har förekommit i landet skall vädras ut. Den skall offentliggöras, men den skall offentliggöras av en sanningskommission som måste ha det uppdraget och den avsikten. Frågan skall belysas i hela sin vidd, inklusive säpos verksamhet, som KU ju inte granskar.
Herr talman! Jag menar att det är en självklarhet att KU till syvende och sist måste göra en självständig bedömning i alla sådana här frågor. Det kan handla om hemligstämpling, sekretess eller tystnadsplikt. Det måste man göra, och inte bara för att jag tycker det, utan det är faktiskt en lagstadgad skyldighet för varje myndighet att göra på det sättet. KU, som har ett alldeles särskilt ansvar att värna öppenhet, offentlighet och en offentlig debatt, måste också ta det särskilt allvarligt. Jag tycker att vi gång på gång har visat att KU faktiskt kan göra en självständig bedömning. Nu lyckades KU inte den här gången. Jag tycker att man föll offer för husbonden när man, speciellt i scientologiärendet, valde både tystnadsplikt och hemligstämpel i stället för att offentliggöra materialet. Det är kanske det som gnager Kenneth Kvist att han var med litet för länge i det här spelet.

Herr talman! Kristdemokraterna har ingen ordinarie ledamot i KU och har därför inte kunnat delta fullt ut i granskningsarbetet. Jag vill dock här i kammaren mycket kortfattat redogöra för våra ställningstaganden och ge en röstförklaring till hur vi kommer att ställa oss till de kommande omröstningarna och reservationerna. Först gäller det försvarsministern och Försvarsmaktens ekonomiska problem. Där har Kristdemokraterna den uppfattningen att riksdagen vid tidpunkten för behandlingen av budgetpropositionen för 1998 inte hade vare sig tillräcklig eller rättvisande information inför sitt beslut. Försvarsministern borde ha drivit frågan om besked från Försvarsmakten om obalansernas storlek och de bakomliggande orsakerna så att den informationen hade funnits tillgänglig när riksdagen fattade sitt beslut den 5 december 1997. Därför kommer vi att yrka bifall till reservation 2. Sedan gäller det kommunikationsministerns tjänsteutövning i samband med byggandet av tunneln genom Hallandsåsen. Kristdemokraterna har den uppfattningen att vakansen på ca 1⁄2 år när det gäller besättningen av tjänsten som generaldirektör och chef för Banverket inte är acceptabel. Vidare tycker vi att det är anmärkningsvärt att kommunikationsministern inte tog något initiativ för att skaffa sig kunskap om miljöaspekterna kring tunnelbygget och inte heller hade något samråd med miljöministern. Jag har läst i handlingarna att enligt kommunikationsministern har regeringen inget ansvar för införandet av ny teknik eller miljökatastrofer av det här slaget. Enligt vår uppfattning är denna tolkning av ansvarsförhållandena inte rimlig. Därför kommer vi att yrka bifall till reservation nr 10. När det sedan gäller regeringens föreskrifter om säpos register har Kristdemokraterna den uppfattningen att frågan om huruvida åsiktsregistrering har förekommit, och i så fall i vilken omfattning, bör bli föremål för en undersökning av en särskild oberoende kommission enligt norsk modell. Det har vi framfört tidigare. När det gäller regeringens handläggning av målet Leander mot Sverige har vi uppfattningen att det som fanns registrerat i registret när det gällde Leander var så pass harmlösa uppgifter att det kan ifrågasättas om det är rimligt att regeringen hösten 1984 valde att föra processen mot Leander i stället för att försöka nå en uppgörelse med Torsten Leander. Som det skrivs i reservationen borde det vara en självklarhet att regeringen alltid måste sträva efter att se till att de organ som man är inblandad i och skall ge information till får en korrekt och fullständig information, även om informationen talar emot den ståndpunkt som regeringen intar i processen.

Herr talman! 1989 var det en stor politisk stridsfråga i vårt land huruvida lärarna skulle kommunaliseras eller inte. Vi hade en ny skolminister som hette Göran Persson. Han hade en mycket bestämd uppfattning i den frågan. Han önskade en kommunalisering av lärarna. Under det året, som var ett år när det skulle slutas avtal, tillkom det från Statens avtalsverk två olika avtalsbud till lärarna, ett med kommunalisering och ett utan. Man kan konstatera att det var avsevärt mer pengar i budet med kommunalisering. Man skulle t.o.m. kunna karakterisera budet som var utfärdat under förutsättning att det inte blev en kommunalisering mera som ett skambud. Vad som hände var att ett av de två stora lärarfacken svängde, från att ha varit negativt till kommunaliseringen till att bli positivt. Det förekom under det året tidningsuppgifter, och det förekom anmälningar till konstitutionsutskottet. Det blev en muntlig utfrågning våren 1990. Det gällde påståenden och misstankar om att regeringen via skolministern skulle ha ingripit i avtalsförhandlingarna genom att se till att det erbjöds högre lönehöjningar om facket svängde och accepterade kommunaliseringen av lärarna än om man inte gjorde det. Under ett par timmar värjde sig den dåvarande skolministern mot frågor i konstitutionsutskottet med den innebörden. Skolministern fick inte kritik av en majoritet av utskottet den gången. Det fanns en reservation från Folkpartiet och Moderaterna och en annan från Centern som kritiserade honom. Sedan fick han också i själva sakärendet under hösten kritik från Vänsterpartiet genom dess dåvarande företrädare, Ylva Johansson, och också av Miljöpartiet. Sedan, herr talman, gick det sju och ett halvt år, och så utkom det en bok, skriven av den förre skolministern. Han hade nu avancerat och blivit statsminister. I boken berättas det i närmast skrytsamma ordalag om en genomtänkt strategi år 1989, och namnet byteshandel är ett självvalt ord av författaren. Det är en strategi som förbluffande mycket liknar det som kritikerna misstänkte 1989-1990. Det här är förstås allvarligt. För var och en som läser de två dokumenten, den skriftliga utskriften från 1990 års utfrågning och boken Den som är satt i skuld är icke fri, eller som läser igenom protokollen från årets utfrågning med statsministern ser att det är två vitt skilda beskrivningar som ges. Under årets utfrågning hävdade statsministern att bägge är sanna men att boken är litet mer fri och litet mer skönlitterär. Det är förstås så att man som statsråd har avsevärt större frihet när man skriver böcker än när man muntligen utfrågas av riksdagens konstitutionsutskott. Men, herr talman, skillnaden är alltför stor. Det finns gott om citat - behövs det skall jag läsa upp ett antal av dem - som visar skillnaden mellan 1990 års version och 1997 års version. Det man kan säga om 1997 års version, förutom att den förstås är litet mer skönlitterär än vad en utfrågning kan bli, är att den stämmer så mycket bättre med vad kritikerna hävdade år 1990 i bokform än med vad skolministern då hävdade. Det är beklagligt i största allmänhet att det är sådana skillnader mellan versioner givna av en ledande svensk politiker vid två olika tillfällen om ett och samma händelseförlopp. Men det är också beklagligt för KU:s avskräckande uppgift att det i år faktiskt enbart är Folkpartiet och Moderaterna som tydligt har pekat på diskrepansen mellan de två versionerna och på att den senaste versionen, bokversionen, stämmer så väl med vad kritikerna hävdade då.

Herr talman! Barbro Hietala Nordlund talar om hur pass ingående man har granskat det hela och berättar om hur noggrant man har läst de olika versionerna. Jag tror henne förstås när hon säger att hon har gjort det. Däremot är det närmast obegripligt att hon då kan landa på den slutsats som hon drar. Det krävs nog ett väldigt stort mått av förståelse och överseende och en förlåtande attityd, möjligen under påverkan av vilket år vi befinner oss i och hur många månader det är kvar till september, för att kunna hävda något annat än att det är två olika versioner och att det inte handlar om att det i det ena fallet är litet friare, litet mera skönlitterärt och litet mindre detaljerat. Som jag försökte visa i mitt anförande i denna del av debatten är det i grunden fråga om två olika scenarier. Det formulerades rätt väl av utskottets vice ordförande i utfrågningarna. I den ena versionen får vi bilden av den blyga violen, som knappt ens har rört vid frågan utan bara har en önskan att det skulle gå på ett visst vis. I bokversionen beskrivs strategen som tänker ut hur det skall vara, som enligt ett citat som har lästs upp många gånger kontaktar organisationerna, erbjuder dem byteshandel, får signalen tillbaka att åtminstone en av dem är intresserad av denna byteshandel osv. Jag vill bara upprepa, herr talman, det beklagande jag känner inför att KU:s majoritet på den här punkten inte känt ett större intresse och ett större ansvar för att verkligen se till att det är helt korrekta uppgifter som ges i KU. Om det är helt korrekta uppgifter som ges till KU är det förstås inte så bra för politikens eller för KU:s anseende, om det sedan ges offentliga beskrivningar som är helt motsatta av en person som påstår att de är identiska.

Herr talman! Det var inte riktigt så. Den märkliga ingrediensen i bokversionen, förutom att den förstås är mera skönlitterär än en KU-utfrågning, var att den stämde så väldigt väl med vad kritikerna sade den gången. Det var förstås därför som jag läste de här sidorna med ständigt stigande häpnad. Man beskriver precis i detalj hur strategin formades och genomfördes, och det stämmer väl överens. Nej, det är inte så, Barbro Hietala Nordlund, att vi har några invändningar mot att framstående politiker i vårt land då och då skriver ned några av sina tankar och erfarenheter på ett litterärt sätt, men det är beklagligt om det verkar vara på tvärs mot vad man har sagt i konstitutionsutskottet några år tidigare.

Herr talman! Försvarsplanering är förvisso ett problematiskt område. Decenniers erfarenhet ger vid handen att det ibland är svårt att träffa rätt. Det beror på att försvarsmateriel ofta handlar om högteknologi. Det är nästan alltid en blandning av svenska och utländska komponenter. Det handlar om livslängd på materiel som kan vara tre till fyra decennier och mycket annat som komplicerar möjligheterna att träffa rätt. Jag brukar peka på att den första Viggenflygningen ägde rum år 1967. Planet skall flyga minst till år 2010. Det vittnar om vilken enorm spännvidd det handlar om när det gäller modern försvarsmateriel. Det är inte så konstigt att det ibland blir svårigheter med planeringen. Men det är faktiskt inte så att planeringsmissarna skulle vara ovanligt stora just på den militära sidan. Det är en myt. Den intresserade kan bara erinra sig kostnaderna för civila kommunala bostadsprojekt, för att ta ett exempel. De har som alla vet en benägenhet att våldsamt avvika från vad som en gång planerades och beslutades. Med tanke på försvarsmaterielens komplexitet kan man faktiskt rent empiriskt visa att man på militärt håll ofta har träffat förvånansvärt rätt. Vi vet också att militära beslut påverkas av politiska faktorer. Lokalpolitiska hänsyn tar ibland över rationella ekonomiska och militära överväganden. Sådant blir dyrt. Det finns en prislapp varje gång riksdagen går in och ändrar i planeringen. Driver man arbetsmarknadspolitik med försvarsbudgeten, som då och då är brukligt, blir naturligtvis planeringsmissarna stora. Men det är då inte militärens fel. Detta är grundläggande fakta för var och en som har sysslat med eller är intresserad av militär planering. Den nuvarande regeringen har dock haft företrädare som har tjoat vilt om s.k. svarta hål. Trots att man har beslagits med att ha fått fel av kompetenta opolitiska myndigheter har man fortsatt att anklaga borgerliga statsråd för både det ena och andra vad gäller försvarsekonomi. Detta har man gjort trots att man har beslagits med att ha helt och hållet fel. Nu visar det sig att den socialdemokratiska regeringen inte har haft ett tillräckligt fast grepp om försvarsekonomin. Som jag tidigare har sagt är det en komplicerad materia. Vi har visat förståelse från moderat håll för de svårigheter som herrar Peterson och von Sydow, liksom en rad företrädare, har haft att kämpa med. Men vad vi inte kan acceptera är att information till riksdagen och allmänheten har varit så dålig. Utskottets utfrågningar i ärendet visar klart att tillräckliga kunskaper har funnits om de avvikelser som har konstaterats från gällande planering och att man inte har kunnat hantera och föra vidare den informationen till riksdagen. Det intressanta är att den nuvarande försvarsministern använder precis samma teknik som sin socialdemokratiske föregångare. Han skyller ifrån sig. Den information som han har fått, menar han, fick han inte i formellt korrekt form. När larmet gick var det inte i form av en vacker tjänsteskrivelse från överbefälhavaren, och då kunde minsann försvarsministern inte agera. Herr talman! Det är precis samma linje som Thage G Peterson använde i Arbogaaffären. Det fanns information. Men eftersom den inte hade överbringats till försvarsminister Peterson på ett formellt, korrekt, oantastligt och, förmodar jag, högtidligt sätt ville han inte agera. Formen var alltså där liksom i den här frågan viktigare än innehållet. Det är som att man ser någon drunkna och underlåter att ingripa förrän man har fått ett korrekt skriftligt meddelande från polisen eller räddningstjänsten. Man skyller på riksdagens försvarsutskott. Men det är inte korrekt.

Såvitt jag kan förstå har man från försvarsministerns sida inte haft ett tillräckligt grepp om planeringsfrågorna. Att vi sedan år 1994 haft så många incidenter, bråk och slagsmål på just Försvarsdepartementet tycks inte vara någon tillfällighet. De interiörer och affärer som KU har fått ta del av visar att man från departementsledningens sida inte har haft det grepp om verksamheten som vi faktiskt har rätt att kräva. Det må vara trevliga och hyggliga personer det handlar om. Men jag har, herr talman, undan för undan fått en känsla av att de har hamnat på fel plats i livet.

Herr talman! Jag vill inte yttra mig om huruvida vissa har hamnat på fel plats i livet. Jag hoppas att de i stället kan bättra sig. I övrigt kan jag hålla med om väldigt mycket av det Anders Björck sade.

Det handlar om att föra vidare information och att agera för att förhindra att vi fattar beslut på helt felaktiga grunder här i riksdagen. Det var till syvende och sist vad som hände. Den 5 december i fjol fattade riksdagen beslut som bygger på uppenbart felaktig grund. Det handlade inte om småsummor utan om i storleksordningen 10 miljarder under den planperiod som diskuterades. Detta hade lätt kunnat undvikas. Redan tidigt under de första månaderna av 1997 framkom att den ekonomi som man planerade för och som man hade överenskommit om tidigare inte skulle vara möjlig att hålla. När budgetpropositionen i början på hösten delades till överbefälhavaren var det helt klart. Överbefälhavaren varnade försvarsministern i hårda ordalag för att anta den budget som låg i det skick den var. Det måste till förändringar för att man skall kunna uppfylla försvarsbeslutet. Trots det här väljer departementet och försvarsministern att inte göra någonting, att bara låta saken bero. I oktober får regeringen ytterligare information, som den här gången är mer detaljerad och mer exakt. Man hamnar på ett belopp i storleksordningen 10 miljarder kronor, vilket sedan har visat sig vara riktigt. Men inte ens det räcker för att ministern skall agera. När konstitutionsutskottet frågar ut honom åberopar han att det här inte överlämnades på ett formellt riktigt sätt, och därför kan han inte ta ställning, därför kan han inte agera. Försvarsministern passar ansvaret vidare till försvarsutskottet, och det är ju helt orimligt. Försvarsministern menar att försvarsutskottet, som har fyra tjänstemän, skall ta hand om hela 40 miljardersbudgeten och göra omfördelningar i den, trots att det finns en flerpartiöverenskommelse. Så fungerar inte det system som vi har byggt upp i Sverige. För att det skulle fungera skulle vi behöva ha gigantiska utskott, som verkligen kan gå in i alla detaljer och göra förändringar. Så länge departementet håller på sina siffror och inte ger några signaler om att det är fel måste riksdagen utgå från att siffermaterialet i underlaget är det som vi skall använda och utgå från, även om det kommer signaler från myndigheterna om att det inte alls står rätt till. Den 5 december, när riksdagsdebatten ägde rum, var försvarsministerns linje fortfarande att det här inte skulle behöva ändras, trots att han helt klart var medveten om att den linjen i längden är vansinnig. Försvarsministern måste få ordentlig kritik för det här agerandet. Det går inte att gömma sig bakom formella skäl. Det går inte att i alla lägen passa ansvaret vidare. Vi måste kunna utkräva ett ansvar. Personligen tycker jag att man kan ge honom en chans till, men ansvaret måste ändå utkrävas på något sätt. Jag är besviken över att inte konstitutionsutskottets majoritet orkar stå för att det ansvaret skall ligga tydligt på Försvarsdepartementet och försvarsministern. I stället går man nu indirekt med på att lägga ansvaret på utskottet i riksdagen. Om den linjen skall bli förhärskande innebär det väldigt stora förändringar i framtiden. Jag har en liten sak till. Jag sade tidigare att jag ville yrka bifall till reservation 14. Jag menade nr 15.

Herr talman! Det känns litet speciellt för en relativt ny riksdagsman att delta i en debatt kring försvarsfrågor tillsammans med Anders Björck. Jag har under den här tiden förstått att det bara har funnits ett historiskt tillfälle då rätt man var på rätt plats, och det var när Anders Björck var försvarsminister. I reservationerna hävdas det att försvarsministern skulle ha agerat passivt, och man säger att han har skyllt ifrån sig. Efter att ha lyssnat och läst protokollen kan jag inte komma fram till den tolkningen, att han skulle skylla ifrån sig. Jag kan heller inte dela uppfattningen att han skulle ha agerat passivt. Jag skall för kammaren försöka belysa det genom att beskriva vad som hände under en ungefärlig tiomånadersperiod förra året. Någon gång i februari-mars kom det en rapport från försvaret där man talade om en obalans på 300 Den 24 april ålägger regeringen Försvarsmakten att löpande och senast den 1 juni rapportera om obalansen och åtgärder, och därefter skall man lämna kvartals och delårsrapporter för att regeringen skall få in den informationen. Den 29 maj kommer Försvarsmakten med den första rapporten. Man säger då att obalansen på 300 500 miljoner kvarstår och att den bedöms som kortsiktigt hanterbar. Den 15 augusti kommer nästa delårsrapport. I den finns samma uppgifter, nämligen att det rör sig om Den 4 september ber regeringen Försvarsmakten att förklara hur obalansen har uppkommit. Den 5 september yttrar sig Försvarsmakten över proppen och säger att den tidigare obalansen på 500 miljoner kronor kvarstår men att man bedömer att beslut som har fattats av statsmakterna ökar på obalansen med ytterligare 1,3 miljarder. De 500 miljonerna plus de 1,3 miljarderna skapar därmed en ny obalans, inte på 1,8 miljarder utan på 1,6 miljarder. Den 11 september lägger regeringen fram proppen. Den 8 oktober informerar ÖB regeringen om en bedömning av att obalansen blir 9,9 miljarder. Samma information ger han 13 dagar senare till försvarsutskottet. Samma dag som ÖB lämnar rapporten till försvarsutskott om en obalans på 9,9 miljarder kommer en tredje kvartalsrapport från Försvarsmakten. Där talar man om en obalans på mellan 635 och 835 miljoner. Man kan ha en viss förståelse för att försvarsministern känner osäkerhet över de sifferrapporter han får, som spretar så pass mycket. Han har också vidtagit åtgärden att tillsätta en för departement och försvarsmakt gemensam arbetsgrupp, som skall försöka komma fram till ett likartat sätt att få fram ett siffermaterial. Den gruppen jobbar tillsammans och har under den tiden nio stycken sammankomster. Den 20 november säger utskottet ja till proppen. Samtidigt fattar försvarsministern beslut om att projektet Sirius skall skjutas upp, för att på så sätt minska den uppkomna obalansen. Vid det tillfället bedömdes obalansen vara mellan 1 och 2 miljarder om året, dvs. någonstans mellan 5 och 10 miljarder. det läget har försvarsministern fått en ny rapport från Försvarsmakten, som talar om en obalans på ca 10 miljarder. ÖB är samtidigt på utlandsresa. Försvarsministern väljer då att inte köra över ÖB och hänvisa till rapporten och säga att så ser det ut, utan han vill avvakta tills ÖB kommer tillbaka för att, som han säger, få den formella beskrivningen av situationen. Man kan naturligtvis tycka att det är en onödig formalitet som försvarsministern efterlyser, men samtidigt har informationen om att det finns en stor obalans funnits med. Å andra sidan hade det kunnat kritiseras om försvarsministern hade valt att lägga fram ett siffermaterial medan ÖB var utomlands. Det kanske skulle upplevas som att han körde över ÖB. Det är också viktigt att veta att försvarsministern aviserade att återkomma med anledning av det här problemet och att han också har vidtagit åtgärder för att försöka få en bättre styrning i budgetarbetet. Riksdagen har ju också antagit en proposition som handlar om styrningen av Försvarsmakten. Jag menar att den här bilden visar en besvärlig process. Som Anders Björck har sagt är det inte alldeles enkelt. Men det som har inträffat under den här tiomånadersperioden, med gemensamma arbetsgrupper, med en framarbetad propp om en ny budgetorganisation och med vidtagna sparåtgärder, stämmer knappast in på beskrivningen av försvarsministern som passiv. Jag yrkar avslag på reservationen och yrkar på godkännande av utskottets anmälan.
Herr talman! Peter Eriksson visade ju att det hade förekommit varningar från överbefälhavaren. Peter Eriksson visade att överbefälhavaren faktiskt hade avstyrkt att det här förslaget lades till grund för ett beslut. Jag har ingenting att tillägga till det Peter Eriksson sade i detta avseende. Varningar framfördes i olika sammanhang. När det då, herr talman, rör sig om ett belopp på 10 miljarder kronor spelar det faktiskt ingen roll om varningarna kommer i den ena eller andra formen. Självklart skall då det ansvariga statsrådet - nu råkade det vara försvarsministern - när han får denna typ av information reagera så snabbt som möjligt. Man kan då inte vänta på att det skall ske i en formellt traditionell ordning. Det är lätt häpnadsväckande att höra att eftersom ÖB var på utlandsresa ville försvarsministern inte köra över honom. Vad är nu detta för någonting? Det finns telefoner! På min tid som försvarsminister, som Frank Lassen var vänlig nog att hänvisa till, reste vi inte en kilometer utanför landet utan att ha med kryptotelefon. En försvarsminister som inte vet att det går att ringa till överbefälhavaren även om denne är utomlands har nog hamnat på fel plats i livet.
Herr talman! När Anders Björck vidhåller att försvarsministern inte reagerade då han fick vetskap om obalansen måste jag upprepa för Anders Björck vad som de facto inträffade under fjolåret. Faktum är att man redan den 24 april begärde att få en löpande rapportering om obalansen och om dess orsaker. Faktum är att det den 21 oktober förelåg två olika uppgifter från Försvarsmaktens sida om obalansen - miljarder, dels Försvarsmaktens rapport samma dag till Försvarsdepartementet där man talar om 635-835 miljoner. Jag måste säga att det måste ha varit svårt för en försvarsminister att hantera de här uppgifterna och säga att den ena var rätt och den andra fel. Det är naturligtvis viktigt att försöka få fram ett material som alla så småningom kan ställa sig bakom och uppleva som korrekt. Jag tycker också att det då är rimligt att man talar om att det finns en obalans och att man avser att återkomma 1998.
Fru talman! Vi är alltså överens om att informationen fanns. Den varierade något, men det var ingen som helst tvekan, fru talman, om sakinnehållet i informationen: att en mycket betydande obalans höll på att uppstå. Överbefälhavaren varnade också skriftligt för att lägga fram det förslag som försvarsministern gjorde. Det korrekta i detta läge hade naturligtvis varit att informera försvarsutskott och riksdag - inte minst skulle kammaren ha fått reda på det innan man fattade beslutet - om att här föreligger klar risk för en mycket betydande obalans, 10 miljarder kronor. Det är svårt, skulle man ha sagt, att nu kvantifiera detta exakt då uppgifterna varierar, men när det gäller nivån och inriktningen råder det ingen diskussion om att någonting djupt olyckligt håller på att hända. Det skulle man faktiskt ha kunnat göra. Vad det i grunden handlar om är emellertid - som jag sade i mitt inledande anförande, fru talman - att det under de senaste åren inte har varit annat än ständiga slagsmål. Det är väl bra med försvarsministrar som är litet stridslystna, men det bör rikta sig åt rätt håll. Det har varit bråk vid ett antal tillfällen med överbefälhavaren, så att statsministern har tvingats lämna förtroendeförklaringar. Det har varit bråk med arméchefen. Det har varit bråk med flygvapenchefen. Man skulle då tro att detta hårda regemente från socialdemokratiska statsråd och försvarsministrar skulle leda till att det blev en perfekt tingens ordning när det gäller rapportering och annat. Men det har i själva verket, fru talman, blivit precis tvärtom. Trots alla bråk och slagsmål - eller kanske just därför att det har saknats förtroende - har man hamnat i ett läge där riksdagen ytterst sattes i en besvärlig situation och fattade ett beslut på ett felaktigt underlag.
Fru talman! Under de sista sex veckorna fram till riksdagens beslut om propositionen den 5 december förekom det tre stycken olika uppgifter från Försvarsmakten om underskottets storlek. Det förekom en uppgift om 9,9 miljarder, en uppgift om 635-835 miljoner och en uppgift om 1-2 miljarder per år. Det var vad som fanns under de sista sex veckorna.

Fru talman! Jag upprepar: Det korrekta är naturligtvis att se till att den samlade informationen når utskott respektive riksdag med de förbehåll som då finns, nämligen att siffrorna är divergerande men att det utan tvekan kommer att handla om ett icke obetydligt underskott. Hade man gjort det hade riksdagen varit medveten om, fru talman, att det beslut man fattade var ett beslut som skulle kunna komma att korrigeras av verkligheten. Men vi kommer aldrig ifrån ansvaret. Överbefälhavaren avrådde skriftligen försvarsministern och regeringen från att lägga fram detta förslag för riksdagen. Försvarsministern och regeringen gjorde det ändå. Då menar jag att om det är någonting som är klockrent ansvarsmässigt så är det att regering och försvarsminister faktiskt får ta på sig ansvaret för att det gick fel. Jag upprepar, fru talman, att jag inte här har kritiserat att det uppstår sådana här planeringsproblem och obalanser. Jag vet, fru talman, hur svårt det är - och det gäller inte bara försvarsplanering - att under projekts eller försvarsplaners löptid, som kan vara väldigt långa, träffa absolut rätt. Men det är viktigt att tala om vilka osäkerheter som finns.
Fru talman! Det är ju så, Anders Björck, att den löpande information som försvarsministern och departementet hade var samma information som även utskottet fick. Samma information som ÖB lämnade till försvarsministern lämnade han den 21 oktober också till försvarsutskottet. Men problemet var ju att siffrorna, även de sista sex veckorna, varierade så pass kraftigt. Jag anser att det är helt riktigt när försvarsministern inför riksdagsbehandlingen gör ställningstagandet att obalansen är klart större än 300-500 miljoner men att det är svårt att ange exakt var den ligger. Jag tycker också att det är självklart att försvarsministern har det fulla ansvaret för vad som har hänt. Jag anser också att han har hanterat det på ett sådant sätt att han faktiskt är värd beröm för det.
Fru talman! Om man skall få beröm för planeringsmissar på 10 miljarder kronor kan jag bara konstatera att Frank Lassens syn skiljer sig från min.
Fru talman! Han skall ha beröm för att han, när Försvarsmaktens bedömning under några månader ändrades från 300 miljoner till 9,9 miljarder, faktiskt vidtog åtgärder för att försöka komma till rätta med det här.
Fru talman! Problemet var ju att man inte kom till rätta med problemet, att överbefälhavaren avstyrkte det här förslaget och att riksdagen fattade ett beslut i blindo.

Fru talman! EU-medlemskapet innebär att riksdagen förlorar lagstiftningsmakt till regeringen och dess byråkrater och diplomater, som i sin tur har att rätta sig efter vad andra länders representanter beslutar skall gälla i vårt land. Konstitutionsutskottet strävar efter att i någon mån kompensera denna förlust av makt genom ändring i riksdagsordningen, som ålägger riksdagens fackutskott att sätta sig in i EU-ärendena på ett så tidigt stadium att man kan påverka våra statsråd och, kanske mer relevant, de tjänstemän som företräder Sverige i EU-nämnden kommer in i slutskedet, några dagar innan ärendena skall avgöras i ministerrådet. Nu upplever vi en period då praxis utvecklas för hur dessa regler i RO skall tolkas. KU slår fast att det är riksdagen som ovillkorligen har rätt att kräva medverkan från regeringens sida. Enligt 4 kap. 10 § riksdagsordningen är regeringen skyldig att lämna information i EU-frågor inom respektive utskotts ämnesområde om utskottet begär det. Det är just preliminära rapporter och första utkast, dvs. sådant material som regeringen ännu inte har tagit ställning till, som är viktiga för att riksdagen skall kunna påverka. Det duger inte, som Anna Lindhs företrädare enligt jordbruksutskottets protokoll och även enligt en PM från departementet sade, att regeringen i detta skede inte önskar informera utskottet. Inga hemligstämplar eller åsikter från EU:s eller regeringens tjänstemän får hindra ett utskott från att få den information man önskar. KU ser allvarligt på att Anna Lindh försökte undanhålla jordbruksutskottet en rapport om Sveriges tillämpning av EU:s miljöregler, därför att man ännu inte tagit ställning till den på departementet. Så fort utskottet begär information skall den ovillkorligen lämnas. KU konstaterar enhälligt - det här är kanske den allvarligaste kritiken vi riktar mot någon i hela det här betänkandet - att regeringen genom ansvarigt statsråd brustit i detta avseende. Här får vi nu ett klart prejudikat. KU:s granskning har redan medfört att Anna Lindh förklarat att hon i framtiden kommer att tillgodose utskottets önskemål. Det blir förhoppningsvis en god vana som rimligen kommer att följas också av andra statsråd. Fru talman! Hur skall svenska folket kunna sätta sig in i EU-frågorna, så att demokratin kan fungera? Det är en nästan hopplös uppgift. Inte ens vi särskilt intresserade, som har som arbete att sätta oss in i de här frågorna och som har tillgång till allt material, har lätt att hänga med i det maktspel som utspelas på kontinenten. Europainformation för en saklig och bred informationsverksamhet om regeringens politik. Inför Amsterdamfördraget redovisade regeringen för en bred publik det man tyckte var lyckade förhandlingsresultat i en populärt hållen broschyr som kallades för Jag är nyfiken EU och i reklamsnuttar i TV. Jag anser faktiskt att det är rätt naturligt att regeringen vill betona det man är nöjd med och helst undviker att ta upp mer kontroversiella frågor. Regeringen hade ju godkänt och skrivit under Amsterdamfördraget. Nu skulle det ratificeras av riksdagen, och regeringen hade naturligtvis ett stort intresse av att inte underkännas av riksdagen. Denna reklamkampanj går emellertid över alla gränser av anständighet. Där står rena felaktigheter och vantolkningar av fördraget, som gör det omöjligt att få en korrekt bild. Jag tycker att det är svårbegripligt att utskottets majoritet anser att medlen till Europainformation använts på det sätt som riksdagen avsett, och jag har reserverat mig mot detta. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3. I vårpropositionen, som just har avlämnats till riksdagen, aviseras nu 20 miljoner kronor som Finansdepartementet skall använda för att informera folket om EMU. Vi har alltså att vänta en ren propagandadrive för att övertyga folket om det som finansministern önskar, nämligen att avskaffa kronan och Riksbanken. Och den propagandadriven kan vara precis lika populistisk som broschyren Jag är nyfiken EU utan att KU reagerar. Det är viktigt att veta detta. Vi måste lära oss att genomskåda propagandan. För att demokratin skall ha en chans måste också andra få utrymme och resurser, så att de kan underbygga argument som belyser EU-frågorna på ett annat sätt. Utrikesministern meddelade under vår utfrågning att också EU-kritiska ideella föreningar, folkrörelser och stiftelser redan i vår kommer att kunna söka kampanjmedel för EU-information. I ett frågesvar till mig säger hon att medel skall kunna sökas två gånger per år och att man efter det första årets erfarenhet får utvärdera hur stora resurser som bör avsättas till projektbidragen. Det kommer emellertid inte att gå att få några pengar för basstöd till organisationer. Det innebär att redan resursstarka organisationer får ett övertag. Men eftersom undran inför EU och längtan efter en friare relation till EU-länderna växer sig allt starkare och alltfler börjar inse hur viktigt det är att försvara och förstärka demokratin har jag ett visst hopp om att det nu med hjälp av dessa projektmedel kommer att gå att få fram väl underbyggt material som breddar EU

Fru talman! Dagens debatt inleddes mycket vänligt när olika ledamöter harangerade varandra för gjorda insatser, eftersom det är den sista granskningsdebatten den här valperioden. Jag får väl också denna gång inleda mitt inlägg på det sättet. Det är ju Birgitta Hambræus sista granskningsdebatt. Det är desto lättare att harangera henne som jag i denna debatt är helt överens med allt det hon yttrade. Men jag vill samtidigt lägga till att hon har varit en färgstark, oförvitlig och oväldig representant för Centerpartiet. Hon har varit ett föredöme för mig i det arbete vi gjort tillsammans under de år jag har suttit i KU. Det vill jag tacka för, även om vi naturligtvis inte alltid intar samma ståndpunkt, vilket olika partiers representanter inte alltid kan göra. När det gäller de här ärendena är det utomordentligt bra att vi har fått ett enhälligt utskott att slå fast att regeringen tidigt skall informera riksdagen om vad som tilldrar sig och att regeringen måste hörsamma de krav på information som riksdagen och riksdagens utskott begär av regeringen i EU-frågorna. Det är ett utomordentligt viktigt konstaterande som KU gör. Det är bara att instämma i det Birgitta Hambræus säger, att vi får hoppas att det länder till efterrättelse av samtliga statsråd i framtiden. Det är också viktigt hur EU-informationen sker. Att regeringsmedel används för ensidig politisk propaganda, i stil med Jag är nyfiken EU - någonting som egentligen partistödet borde användas till - är klandervärt enligt vårt sätt att se. Därför har vi också en gemensam reservation. Även om regeringen naturligtvis vill plädera för sin politik och vad den har uppnått för resultat är det också viktigt att den vinnlägger sig om att i alla avseenden ha saklig och korrekt information. Jag delar också den oro som Birgitta Hambræus uttalar inför vad som komma skall när man nu skall börja informera om EMU-projektet. Med detta kan jag egentligen bara instämma i det föregående talare sagt, fru talman. För tids vinnande instämmer jag också i yrkandet om bifall till reservationen i fråga.

Fru talman! Jag måste också instämma i det Kenneth Kvist sade om Birgitta Hambraeus. De allra viktigaste politikerna i Sverige och i många andra länder är de som vågar gå mot strömmen - även mot det egna partiet. Det är jobbigt. Man får ibland mycket stryk. Birgitta Hambraeus har gjort en stor insats i svensk politik. Hon har framför allt jobbat hårt med kärnkraftsfrågorna och EU-frågorna och har varit en självständig röst för en bra politik i Sverige. Hon kan känna när hon slutar att hon har gjort en insats för Sverige. I frågan om granskning av regeringens EU-politik upprör mig en av de tre punkterna ordentligt. Det gäller regeringens propagandakampanj för Amsterdamfördraget. Jag kan litet grand tänka mig in i situationen om Sveriges regering innan riksdagen fattat beslut i frågan hade gått ut i en bred politisk propagandakampanj för en avveckling av kärnkraften i Sverige. Det skulle vara broschyrer riktade till svenska folket, med TV-inslag som hänvisar till hur man får tag på broschyrerna, med helsidesannonser i alla Sveriges tidningar. Då hade inte Moderaterna och Folkpartiet varit särskilt tysta. Det kan jag försäkra. Då hade det tagit hus i "h-e". Även svenska industrin hade blivit förgrymmad och antagligen svarat med en ännu värre kampanj. Det hade blivit en ordentlig batalj. Regeringen har ju försökt att påverka via Sveriges television. Det går också att tänka sig om Moderaterna skulle vilja privatisera skolan och skulle dra i gång en stor kampanj innan besluten fattats i Sveriges riksdag. Så får det inte gå till. Så driver inte en regering på ett demokratiskt sätt fram ett bra beslut. Det skall vara en offentlig, öppen debatt. Sedan när beslutet har fattats i riksdagen kan man informera och tala om varför saker och ting är si och så. Innan beslutet är fattat skall inte skattebetalarnas pengar gå till en ensidig propagandakampanj för den ena inställningen. Det är en självklar demokratisk sanning. Eftersom makten i Sverige är överens i EU frågorna går det att göra så. Det är bara det det hela handlar om. Eftersom makten är överens går det att bete sig på ett fullständigt demokratiskt vidrigt sätt. Det finns saker som är felaktiga i broschyren Jag är nyfiken EU. Men det är inte något huvudargument för mig. Det kan ju bli fel på ett eller annat sätt. Huvudargumentet är att det är fråga om ett ensidigt material. Ett uppslag i början visar att "EU blir öppnare och en medborgarnas union" och "EU får större möjligheter att ingripa effektivt när kriser blossar upp" och "EU kan inleda utvidgningen mot öster och söder". Man skulle kunna säga precis tvärtom. Just detta fördrag försvårar utvidgningen av EU. EU blir fortsättningsvis en sluten union med hårdare gränser mot yttervärlden. EU militariseras genom Amsterdamfördraget. Det hade varit en riktig beskrivning. I broschyren står det att något annat var syftet med Amsterdamfördraget - EU:s nya grundlag. Det är så propaganda formuleras. Det är till det skattebetalarnas pengar går. En majoritet av svenska folket är kritiskt mot det EU som finns i dag. Makten använder sig av alla tillgängliga medel att köra över det kritiska folket och den lilla minoritet som finns i riksdagen som är emot EU. Det är bedrövligt, men så är det. Konstitutionsutskottet borde ha haft den integritet som krävs för att tala om att så får det inte gå till. I det här fallet får politiken ta över det goda omdömet. I frågan om att miljöministern inte ville redovisa en konsultrapport till jordbruksutskottet är jag överens med utskottet i dess helhet. Det var felaktigt. Jag är nöjd med att KU i den frågan har hävdat riksdagens integritet. Här kommer en ändring att ske. Jag tror att Anna Lindh och Miljödepartementet är medvetna om att det skedde ett misstag. Det kommer säkerligen inte att upprepas.

Fru talman! Liksom Peter Eriksson skall jag börja med att göra reklam för den broschyr som UD och regeringen har utgivit - Jag är nyfiken EU. Tvärtemot Peter Eriksson och de tidigare två talarna tycker jag att det är en utmärkt informationstidskrift som det är inte mer än rätt att regeringen har utgivit. De starka ord som Birgitta Hambraeus, Kenneth Kvist och Peter Eriksson använt för att beskriva innehållet i broschyren talar mer för den grundmurade inställning som vi alla vet att dessa tre har när det gäller EU än själva sakfrågan, nämligen att informera om Amsterdamfördraget. Fru talman! För tids vinnande skall jag inte ta upp alla fem anmälningar som har behandlats under blocket EU i KU:s betänkande. Jag skall ägna mig åt den del av blocket där det finns en reservation, nämligen nr 3 som handlar just om regeringens informationsinsatser. De starka orden återfinns också i reservationen. Det är ord som klandervärt, partiskt, tendentiöst, fara, fasa osv. Men man borde titta på vad anmälan innehåller och hur den svarar mot broschyren. Jag sade tidigare att anmälaren Bengt Hurtig från Vänsterpartiet liksom de tre reservanterna under flera år har utmärkt sig som hängivna motståndare till det Europasamarbete som kommer till uttryck i EU och där vi är medlemmar. Utan att blinka skriver reservanterna under på anmälarens påstående att broschyren är behäftad med grova sakfel och dessutom partisk osv. Det har vi hört Birgitta Hambraeus, Kenneth Kvist och Peter Eriksson upprepa i talarstolen. Fru talman! Regeringens avsikt med broschyren var att ge en kortfattad beskrivning av de förändringar som medlemsländerna de facto kommit överens om i Amsterdamfördraget. Det blev förbättringar från det tidigare fördraget när det gäller öppenheten och steg på vägen för att närma sig ett medborgarnas Europa. Jag hör också till kritikerna av hur EU fungerar. Men tvärtemot de som tidigare talat i ämnet, ser jag möjligheten att förändra det gemensamma Europa till något bättre för medborgarna. Det är inte konstruktivt att enbart hänge sig åt negationer när man pratar EU. Utskottets majoritet delar min uppfattning och anser att regeringen klarat informationsuppgiften väl. Vi avvisar Hurtigs anmälan och därmed reservationen. Reservanterna plockar fram den stora kanonen. Utan att redovisa sakskälen talar man i svepande ordalag om ensidig och partisk beskrivning. Underlaget får man leta efter, och det finner man i Bengt Hurtigs anmälan. Låt mig kort granska motiven för anmälan, fru talman. Bengt Hurtig är en noggrann person. Jag lärde känna honom under vår korta tid i EU-parlamentet som en man som inte lämnar någonting åt slumpen. Det har han inte gjort här heller. Han har plockat fram tre avsnitt i informationen om Amsterdamfördraget där han tycker att regeringen vilseför allmänheten och att det är en ensidig propaganda, som flera har sagt. Den första punkten gäller det speciella asylprotokoll för EU-medborgare som finns i fördraget. Anmälaren menar att det strider mot Genèvekonventionen. Han anser sig också ha stöd för sin uppfattning hos Men asylprotokollet innebär inte någon nytolkning av Genèvekonventionen, utan den tolkning som vi har gäller. Det är tvärtom så att skyddet av de mänskliga rättigheterna inom EU stärks av förslagen i Amsterdamfördraget. UNHCR:s kritik går ut på att asylprotokollet innebär en begränsning av tillämpningen av konventionen. Det stämmer inte. Vi i Sverige, liksom andra länder, kommer även i fortsättningen att pröva alla asylansökningar individuellt. Skillnaden är bara att vi anmäler till rådet när vi gör det. Det andra motivet som Bengt Hurtig anför gäller den nordiska passunionen, som han menar påverkas negativt och hotas av de nya reglerna i Amsterdamfördraget. Alla nordiska länder har skrivit under antingen anslutnings eller samarbetsavtal om deltagande i Schengen. Danmark och Norge har, liksom vi, redan ratificerat sina avtal. Fru talman! Den nordiska passunionen skall naturligtvis behållas. Det är inte bara en svensk eller en nordisk åsikt, utan det är också Europeiska rådets uttalade ståndpunkt i slutsatserna från Amsterdamfördraget. Därmed faller också punkten 2 i argumentationen. Det tredje motivet som anförs i anmälan mot utrikesminister Lena Hjelm-Wallén för grovt osaklig, felaktig och tendentiös information om Amsterdamfördraget rör offentlighetsprincipen. I fördraget har medlemsländerna enats om att införa den grundläggande princip som vi i Sverige har tillämpat sedan mycket lång tid tillbaka, dvs. att handlingar som huvudregel skall vara offentliga i stället för tvärtom. Om detta inte ger fog för att i broschyren beskriva förslaget så att det liknar den ordning vi har i Sverige, finns det inte mycket här i världen som liknar någonting annat. Jag har nu granskat de motiv som reservation nr 3 är uppbyggd på. Med förlov sagt tycker jag att reservanterna har dåligt på fötterna. Det är en sak att köra med negationer och försöka övertyga, men det är en annan sak att komma fram med hållbara argument. KU:s majoritet har inte påverkats av reservanternas militanta attityd när det gäller den här frågan. Vi finner ingen som helst grund för kritik. Vi tycker att informationsbroschyren Jag är nyfiken EU är väl värd att ta del av. Den är kortfattad och rak, och den innehåller inte de sakfel som flera så frankt har påstått. Jag väntar med spänning på att få reda på var dessa sakfel finns. Fru talman! Jag yrkar på godkännande av konstitutionsutskottets anmälan och avslag på reservationen. Låt mig till sist, eftersom jag också hör till dem som lämnar riksdagen vid vårens utgång, få tacka kamraterna i KU för att jag har fått vara med där några år och lära mig mycket, t.ex. att skilja på sak och person. Jag har full respekt för de tre ledamöter som jag går i polemik med i den här speciella sakfrågan. Alla tre har en mycket tung arbetsbörda i KU; de skall ju hänga med i och kunna alla frågor. Vi som tillhör större partier har ju förmånen att arbeta med ett begränsat antal frågor. Jag har full respekt för deras slit. Det är inte alltid som sådant uppskattas, men om man någon gång får tillfälle att säga det även till politiska motståndare skall man göra det. Jag vill speciellt rikta ett tack till Birgitta Hambraeus, som jag uppskattar för det oväld med vilket hon driver sina åsikter i riksdagen. Vi borde ha fler som Birgitta Hambraeus i riksdagen.

Fru talman! Det blir ett väldigt klappande på varandras ryggar i dagens debatt. Om det finns någon socialdemokrat som verkligen är en EU-entusiast måste det vara Axel Andersson. EU-vännerna förlorar en stark anhängare när han försvinner från riksdagen. När det gäller broschyren tycker jag att Axel Andersson har varit litet väl vänlig mot regeringen. Han påstod t.ex. att det i vår reservation står någonting om "fasa". Jag vet inte att vi skulle ha förfasat oss i reservationen. Det kanske var något annat han råkade läsa. När det gäller asylfrågan finns den upptagen i broschyren Jag är nyfiken EU, och den finns med i Amsterdamfördraget. I det protokollet står det tydligt att man utgår från att det är uppenbart fel om någon från ett EU-land söker asyl i ett annat EU-land. Det är det som är anledningen till att den internationella flyktingmyndigheten UNHCR har reagerat väldigt starkt. När regeringen beskriver det så att ingenting har hänt är det uppenbart fel. Regeringen anser att den tolkning man skall göra av det här är ungefär densamma som tidigare. Det är möjligt att det går att tolka det på det sättet, men det är inte så alla tolkar det. Om man skall göra en någorlunda opartisk beskrivning måste man också redovisa att det finns andra, mycket seriösa bedömare som har satt sig in i frågan och som tycker att det är åt fanders. Det är ett steg på vägen mot att i praktiken rasera tillämpningen av internationella flyktingavtal. Jag hinner inte gå in på fler frågor just nu, men jag får kanske möjlighet att ta upp dem sedan.
Fru talman! Peter Eriksson och jag har en sak gemensamt, och det är att vi är ganska mångordiga. Det borde nog vara så även i det svenska parlamentet, som det är i det av somliga avskydda Europaparlamentet, att talartiden var 30 sekunder. Då fick man säga det som var väsentligt och skala bort resten. En fråga som Peter Eriksson tog upp var asylprotokollet. Det är ganska teoretiskt, därför att det gäller asylfrågan inom EU-familjen. Rent teoretiskt torde det knappast förekomma, och om det förekommer är det i ytterst få fall. Jag vill hävda min uppfattning, fru talman, att flyktingarnas situation och de mänskliga rättigheterna för dem inte har försämrats genom detta asylprotokoll.
Fru talman! Det här asylprotokollet kom till på spanskt initiativ. Det visade sig att folk från Spanien sökte och fick flyktingstatus i Belgien. Det reagerade Spanien mot, därför att man ville inte låta medborgare få asyl i andra EU-länder. Resultatet för Belgiens del var att man skrev in att man inte ställde upp på det här. Det borde också Sverige ha gjort om man hade haft större internationell respekt för mänskliga rättigheter och flyktingfrågor. Men det finns också andra frågor. Jag tänkte ta upp frågan om miljögarantin. Regeringen skriver i broschyren att man har uppnått stora förbättringar. Om man tittar noga på vad som har överenskommits rör det sig om stora försämringar. Det har blivit ett tungt argument för nej-sidan inför folkomröstningen i Danmark, att det har skett så stora försämringar när det gäller miljögarantin. Detta är ett entydigt exempel på att regeringen väljer en ensidig, partisk information i stället för redovisa olika tolkningar som är möjliga att göra.
Fru talman! Till skillnad från Peter Eriksson tror jag på det europeiska samarbetet. Men jag är inte så till den grad blåögd att jag säger att det är perfekt som det är. Men för varje revidering av traktaten sker det förbättringar. I Sverige och i flera andra länder tycker vi att man skulle ha kunnat komma mycket längre på många - kanske på alla - områden. Men det handlar om 15 medlemsländer med olika förutsättningar, med olika politiska traditioner och med olika gamla demokratier. Vi får ha respekt för att det finns olika synpunkter på hastigheten och takten i reformarbetet. Det stora värdet ligger i att vi hela tiden närmar oss varandra i en fredlig endräkt, låt vara med politiska debatter, men det blir allt längre till svärdet i Europa. Och om inte hela förtjänsten är EU:s, så är EU en stor bidragande orsak. Och detta, fru talman, glöms ofta bort när vi debatterar detaljer och med svenska ögon försöker att se ett EU som svenskt perfekt. Detta är en utopi och låt oss sträva efter den. Men de politiska realiteterna är annorlunda.
Fru talman! I de allmänna vänligheterna mot avgående ledamöter vill också jag framföra en sådan vänlighet till Axel Andersson. Axel Andersson förvånar mig dock i detta ett av sina sista anföranden i riksdagen. Han säger att också han är en kritiker av EU. Det har jag aldrig märkt. Han har dock andra förtjänster, men dem får vi ta upp vid ett annat tillfälle. Amsterdamfördraget innebär ökade steg mot överstatlighet, ökade steg in i EU som en sorts överstat, ökade steg mot en elitisering och avdemokratisering av Europa. Men detta skildras naturligtvis inte på något sätt i regeringens broschyr. Den är en propagandaskrift som vill framställa hela bygget i en sorts rosa skimmer. Det gäller också det som sägs om att man inför en liknande ordning som den svenska offentlighetsprincipen. Visst är det bra att Sverige har fått in något litet av detta tänkande i EU, men det som införs i EU - både när det gäller Amsterdamfördraget och i praktiken - ligger utomordentligt långt ifrån den offentlighetsprincip som vi i princip och med läpparna bekänner oss till. Jag är helt enig med både Peter Eriksson och Birgitta Hambraeus. Detta är en propagandabroschyr, och det är en propaganda som regeringen skulle ha avhållit sig ifrån i det läge som rådde när broschyren gavs ut.
Fru talman! När det gäller Kenneth Kvists stora förvåning över att jag kallar mig för EU-kritiker visar bara det abonnemang som de negativa EU-kritikerna - här har tre av dem talat - har på det ordet. Jag tycker att det är mera konstruktivt att vara en positiv EU kritiker. Det skiljer sig mellan oss. Kenneth Kvist är i många avseenden en mycket hedervärd, hygglig och kunnig person, men han har råkat ut för ett slags black-out i fråga om Europasamarbetet. Han ser inte den roll som vi aktivt kan spela i ett gemensamt framtida Europa på många politiska områden. Det ligger ingen fara i att samarbeta, Kenneth Kvist, om man tror på det som man vill genomföra, är beredd att vara litet ödmjuk, erkänner att också andra har goda idéer och om man är beredd att oglamoröst steg för steg arbeta för att minimera och för att så småningom helt ta bort riskerna för blodiga konflikter. På det viset kan man lösa konflikterna på det oglamorösa sätt som jag här har beskrivit. Kenneth Kvist talade om det överstatliga Europa och Europas förenta stater. Det är ju ingen okänd uppfattning hos någon av er tre som har deltagit i den här debatten med mig. Men för mig är en överstatlighet av mindre betydelse. Men för att kunna uträtta något måste vi kunna samarbeta överstatligt, och då skall vi göra det. Det är 15 medlemsländer i EU, och Sverige är en av de nyaste medlemmarna. Men ingen kan inbilla mig att de övriga 14 medlemsländerna som är med i familjen skall ha gett upp sin nationella suveränitet. Detta vore ju ett faktum, om Kenneth Kvist hade rätt.
Fru talman! Den positiva EU-kritikern Andersson tappar bort ämnet som är granskning huruvida regeringen på ett otillbörligt sätt har använt statens medel för att bedriva ensidig propaganda eller inte och ägnar sig åt en allmän lovsång av EU. Dessutom sätter han EU lika med samarbete. Det är ingen fara med att samarbeta, säger han. Nej, det är väldigt bra att samarbeta, men att samarbeta till ett pris av att man överlämnar makt till en administrativ och politisk elit från folket och de folkvalda institutionerna i de enskilda länderna och därmed urgröpa demokratin, det är ett utomordentligt negativt samarbete. Annars är det bra med ett europeiskt samarbete. Så var det sagt. Där är vi eniga. Här gäller frågan granskningen av regeringen. Regeringen har uppenbarligen - precis som Axel Andersson - i sin EU-positivism låtit tanken flyga i väg. Det är helt tillåtet att Axel Andersson gör det, men att regeringen gör det i ett ärende där man vill påverka opinionen innan riksdagen har fattat slutgiltigt beslut är en annan sak. Det är en felaktig handling av regeringen och ett otillbörligt utnyttjande av sin position.
Fru talman! Det var bra att Kenneth Kvist påminde mig om att jag skall hålla mig till ämnet. Det handlar om broschyren Jag är nyfiken EU. Jag har inget nytt att tillföra annat än att understryka att jag tycker - och det är allvarligt och seriöst menat - att regeringen är skyldig att på ett begripligt sätt informera om resultatet och utfallet av regeringskonferensen och det som senare blev Amsterdamfördraget. Jag instämmer inte i den svartmålning som Kenneth Kvist gör sig till tolk för och som har utmynnat i de invektiv som jag inte skall upprepa här. Det vore helt fel av regeringen att inte informera. Kenneth Kvist och jag kommer förmodligen aldrig att hamna på samma linje i det här fallet, men jag tycker att EU, trots alla sina brister, ändå är det instrument som vi kan använda. Jag beklagar att åtminstone två hela partier och delar av andra partier ställer sig bakom Kenneth Kvists uppfattning: Vi är de tveksamma européerna. Låt oss ändra på det epitetet. Låt oss delta aktivt tillsammans med andra. De är inte sämre än vi.
Fru talman! Jag tror att det är en ganska allmänmänsklig erfarenhet att man ser olika på och gör ett urval av verklighetens oändliga mångfald, beroende på vilka värderingar man har i en viss fråga. Har man gått in för att det är bra att vi är med i EU och att vi skall fortsätta att arbeta oss in i en allt närmare federation, ser man verkligheten på ett visst sätt, medan andra ser den på ett annat sätt. Det är alltid mycket lättare att upptäcka andras fördomar än sina egna, så vi har nog alla anledning att vara självkritiska. När det gäller den här frågan har KU faktiskt granskat hela Amsterdamfördraget. Vi yttrade oss till utrikesutskottet och tog upp många frågor. Mitt kvardröjande minne från den granskningen är hur osäkra vi var. Vårt fantastiska kansli kunde inte riktigt tala om för oss hur det egentligen skulle komma att slå. Det är vaga förändringar som kommer att gälla i Sverige. Vi vet inte riktigt vet vad de kommer att innebära, t.ex. när det gäller den civilrättsliga processen. Kommer man att ha möjlighet, om man i skrift har förolämpat ett stort företag någonstans, att enligt svensk sed få en tryckfrihetsprocess, eller blir det en civilrättslig process med kanske hundramiljonersskadestånd? Vi kunde inte riktigt säga hur det skulle bli. Detta är ett exempel. Här har regeringen valt att ta upp vissa delar men har helt tagit bort alla frågetecken i broschyren - alltså är den ensidig.
Fru talman! Jag skall den här gången försöka fatta mig kort. Jag ger Birgitta Hambraeus rätt i att Amsterdamfördraget inte är någon slutlig och tydlig produkt. Till stora delar är det ett överenskommet ramverk som sedan skall fyllas med detaljer i fortsatta förhandlingar. Det är därför som tolkningarna kan bli som de har blivit i debatten här i dag och på andra håll. Ramarna håller ihop fördraget. Det har av praktiska skäl naturligtvis inte varit möjligt att bli överens om alla kommatecken och detaljer i fördraget. Jag ger Birgitta Hambraeus rätt i det. När vi nu är medlemmar i EU hoppas jag och tror, trots våra motsättningar, att Birgitta Hambraeus och Centerpartiet är beredda att använda detta redskap konstruktivt.
Fru talman! Jag vill ge Axel Andersson rätt i att vi skall vara konstruktiva. Vi skall gilla läget, och utifrån det skall vi se vad vi kan göra. Jag kommer personligen att arbeta för att försöka återta så mycket frihet som möjligt till Sverige med bibehållande av ett förtroendefullt samarbete med EU. Låt mig avsluta min replik till Axel Andersson med att betyga den respekt jag känner för honom som en verkligt engagerad och ärlig person som hårt kämpar för det han tror på. Som han sade kan vi verkligen respektera varandra fast vi har olika åsikter. Jag känner mig rörd och stolt över de ord som har riktats till mig i dag från olika håll. Tack Axel, och tack ni andra också!

Fru talman! Det är med tanke på de väldigt olika uppfattningarna i själva sakfrågan om hur samarbetet i Europa skall bedrivas eller inte bedrivas, som just nu har kommit till uttryck, utomordentligt glädjande att vi har kunnat nå en bred enighet i ett par viktiga frågor om den svenska riksdagens inflytande över vad som händer och sker inom EU och därmed i vårt land. Jag uppehöll mig en del vid detta redan i mitt inledningsanförande i dag och pekade framför allt på det som vi har kommit fram till i ett par av de fem anmälningar som finns under den här punkten. Jag skulle ändå, fru talman, vilja säga några ord ytterligare om dessa viktiga frågor. Enligt min uppfattning har vi ännu inte i vårt land dragit alla konsekvenser vad gäller riksdagens arbete, relationen till regeringen m.m. av att vi nu är medlemmar i den europeiska unionen. Jag tycker att detta kommer klart till uttryck i exempelvis den redogörelse som finns i dagens betänkande och i det som KU har sagt i några tidigare sammanhang. Där kan man tydligt se konflikten mellan å ena sida grundlagens och regeringsformens gamla stadganden om att internationella frågor tillhör regeringsmakten och å andra sidan det faktum att vi numera tillsammans med 14 andra demokratier då och då fattar beslut som leder till att lagar antas och blir giltiga i vårt land. Vi har hittills löst den här frågan - jag säger löst med citationstecken runt ordet - genom att vi har inrättat en EU-nämnd som skall vara rådgivande och som statsråden är tvingade att besöka innan de åker till Bryssel eller andra europeiska orter för att träffa de andra 14 kollegerna. Vi har bibehållit grundlagens ansvarsfördelning mellan riksdag och regering. Samtidigt har vi gjort uttalanden på temat att vi förväntar oss att regeringen följer vad som har sagts i samrådet i EU-nämnden. Det går väl kanske, fru talman, att leva med detta ett tag till. Jag uppfattar att vad vi nu gör i dagens betänkande är att vi ytterligare spikar fast att det skall vara i undantagsfall och med mycket goda skäl, för att citera dagens betänkande, som en regeringsrepresentant skall kunna avvika från vad en majoritet i riksdagens EU-nämnd har sagt. Det är klart att varje gång som ett enigt konstitutionsutskott säger detta får det ökad tyngd, även om det inte skrivs in i den svenska regeringsformen nu eller kanske ens inom några år. I den sakliga debatten, som har handlat om hur pass mycket svängrum ett statsråd skall kunna ha, har det förstås sagts en hel del klokt på bägge sidor. De som i likhet med mig själv och det parti jag tillhör är mycket angelägna om att riksdagen skall ha ett tungt inflytande vad gäller att i praktiken kontrollera det som handlar om lagstiftning som berör svenska medborgare har pekat på den principiella sidan. De som har velat betona den andra sidan, regeringens svängrum, har förstås pekat på att det alltid är så att den som skall förhandla behöver ett förhandlingsmandat och att de som ger honom eller henne uppdraget är kloka nog att inse att man inte på varje kommatecken eller semikolon kan tala om vad man måste slåss för in i sista minuten. Samtidigt har man förstås också pekat på att det kan dyka upp nya omständigheter i förhandlingar av den typ som det kan vara fråga om, att några av de andra 14 länderna kan komma fram till en annan ståndpunkt eller en variant på denna. Jag vill stryka under att det är viktigt att detta svängrum framför allt finns när EU-nämnden formulerar sina ståndpunkter. Den klokskapen skall finnas hos partierna i EU-nämnden att man inser att man både skall ge ett gott och tydligt råd men också ha utrymme för svängrum. Fru talman! Jag hade förmånen att under några år sitta med i EU-nämnden, de tre första åren som nämnden fanns. Vid ett tillfälle hände det sig att när statsrådet i fråga, nämligen Mats Hellström, kom på plats upptäckte han att läget var litet annorlunda än vad han hade trott på fredagen när han träffade EU nämnden. Därför kontaktade han EU-nämndens gruppledare för att berätta om de nya omständigheterna och redovisa sin bedömning. Han fick också mycket riktigt signaler om att det låg en hel del klokskap i det som statsrådet nu tänkte sig. I det konkreta fallet har vi i konstitutionsutskottet konstaterat att de här mycket goda skälen inte fanns. De komplikationer som finns när man samarbetar med andra länder var väl förutsedda och hade t.o.m. diskuterats på nämndens sammanträde. Det fanns alltså ingen anledning, konstaterar konstitutionsutskottet, för ministern att avvika från detta. Fru talman! Detta tillsammans med den tydliga signal som vi sänder i det anmälningsärende som gäller statsrådet Anna Lindh, och som handlar om hur mycket information som riksdagens utskott har rätt till, tror jag är ett par steg på vägen till att skapa en bättre tingens ordning vad gäller den svenska riksdagens kontroll av den politik som skall föras i samarbete med de andra europeiska länderna. Jag tror att vi har anledning, både från utskottets sida och från riksdagens sida senare i kväll när ställning tas, att vara nöjda med detta eniga ställningstagande som har gjorts från partier med de mest skilda uppfattningar om värdet av det europeiska samarbetet.

Fru talman! Det är riktigt som Bo Könberg säger; på den punkt som han först tar upp och som gäller hur regeringen skall följa EU-nämnden har konstitutionsutskottet enhälligt gjort ett viktigt påpekande eller uttalande. Det skall alltså föreligga starka eller goda skäl för regeringen om den skall göra en avvikelse från en rekommendation i EU-nämnden. Dock kan man för framtiden dra slutsatsen att det är oklarheten i EU-nämndens regelverk på den här punkten som gör att regeringen kan göra litet grand som den vill, inom väldigt vida ramar. För framtiden borde slutsatsen av granskningen vara att man ser över regelverket för EU-nämnden och ser till att nämnden verkligen blir en instans som kan tala om vilka riktlinjer regeringen skall arbeta efter i förekommande fall. Då får vi också en tydlighet både när det gäller hur vi kan granska och kritisera regeringen i dess förhållande till EU-nämnden och när det gäller att hävda riksdagens inflytande i EU-arbetet.
Fru talman! Kenneth Kvist tar upp just den aspekt som jag själv pekade på. Den handlar om den dubbelhet som finns i de konstateranden som riksdagen och konstitutionsutskottet hittills har gjort när det gäller att se över sättet att arbeta i vårt land med inflytandet över besluten på europeisk nivå. För min personliga del tror jag att det är alldeles klart att vi under kommande år har all anledning att se över de här bestämmelserna. Jag har dock gjort den bedömning som jag redovisade alldeles nyss, nämligen att det som vi nu gör i KU:s betänkande är ett steg åt rätt håll. Det markerande som konstitutionsutskottet och förmodligen riksdagen senare i dag gör har stor betydelse för vårt sätt att se på det hela. Jag tror, Kenneth Kvist, att det kommer att vara avsevärt svårare för något statsråd i framtiden att göra avvikelser utan dessa, som utskottet säger, mycket goda skäl.

Fru talman! Denna fråga gäller jävsaspekterna. Folkpartiet deltar i reservationen 4. Vi yrkar dock inte bifall, men vi står naturligtvis bakom reservationen. Bo Könberg har redan för tids vinnande yrkat bifall till bara två av reservationerna. Folkpartiet har reserverat sig mot att majoriteten inte tar konsekvenserna av sin bedömning i detta ärende. Man glider undan kunskapen om att Anders Sundström mot alla regler faktiskt har använt sig av en av sina tjänstemän i ett ärende där tjänstemannen var jävig. Majoriteten hänvisar till tidigare uttalanden, som innebär att man skall ta upp jävsfrågorna riktigt ordentligt nästa år. Men faktum är att konstitutionsutskottet redan i 1985/86 års granskningsdebatt klargjorde att ministrar inte borde använda de tjänstemän som har uppdrag i hel eller halvstatliga bolag i diskussioner, debatter eller förhandlingar när deras bolag kan tänkas vara inblandade - detta för att inte ens snudda vid misstanken om jäv. Samma bedömning upprepades året därpå i den granskning som gjordes då. Vid utfrågningen av Anders Sundström berättade han själv att han varit mycket noga med att undvika jävssituationer. Trots det har alltså Lars Rekke, som i maj 1997 tillträdde som ordförande i Vattenfall, deltagit i samtal bl.a. om effekterna för fisket med tjänstemän från Jordbruksdepartementet och under regeringssammanträden. Detta gällde fram till oktober samma år, då en ny ansvarig tjänsteman på samma höga nivå hade ersatt Rekke. Det är klart att det är den enskilde tjänstemannen som själv skall ta ställning till om han eller hon är jävig, men ministern kan inte bortse från sitt ansvar som överordnad för organisationen. Jag citerar ur majoritetens bedömning: "Utskottet finner dock anledning att ånyo framhålla vikten av att förvaltningslagens jävsregler iakttas vid beredningen av ärenden i Regeringskansliet. Som utskottet tidigare uttalat bör en departementstjänsteman, som är styrelseledamot i ett hel eller halvstatligt bolag, inte delta i ett ärende som rör bolaget, oavsett ärendets beskaffenhet." Detta skall jämföras med det som jag nu pläderat för, dvs. texten i reservationen 4: "Enligt utskottets mening har en sådan försiktighet inte fullt ut iakttagits när statssekreterare Lars Rekke, tillika styrelseordförande -, har givits i uppdrag att bistå näringsministern vid föredragningen inför regeringens beslut. Utskottet anser att Rekkes deltagande vid regeringssammanträdet inte har varit av sådant slag att frågan om opartiskhet uppenbarligen saknat betydelse. Mot denna bakgrund delar utskottet inte Anders Sundströms bedömning att man kunnat bortse från jäv i detta fall." Med andra ord anser Folkpartiet i detta fall att Lars Rekkes deltagande vid regeringssammanträdet inte var lämpligt och att Anders Sundström borde insett det, när nu Lars Rekke själv inte gjorde det.

Fru talman! Jag vill till att börja med hälsa David, som har kommit upp på läktaren, välkommen. Det tycker jag är väldigt trevligt. I detta ärende är det Miljöpartiet som har anmält Polenkabeln. Utgångspunkten är egentligen frågan om vilka olika roller en regering har. Det är naturligtvis dels att styra landet, dels att fungera som ägare till ett antal olika myndigheter. Man har också en tredje roll. Man skall vara en myndighet. När det gäller frågan om Polenkabeln skulle regeringen fungera som myndighet i stället för domstol, kan man säga. Man skall fatta beslut om ett koncessionstillstånd. De som sökte tillstånd var statliga företag - Vattenfall och Svenska kraftnät. Den främste företrädaren för ett av de statliga företag som sökte tillstånd av regeringen som myndighet - styrelseordföranden i Vattenfall - var samtidigt högste ansvarige tjänsteman i departementet. Det var Lars Rekke i detta fall. En statssekreterare i departementet är alltså styrelseordförande i ett ansökande företag när regeringen skall agera som myndighet i stället för domstol. Lars Rekke har också på flera sätt varit med i frågans handläggning under den tid som ärendet behandlats. En annan tjänsteman på departementet - Heden - var styrelseledamot i Svenska kraftnät under denna period. Jag tycker verkligen att det är intressant att det fungerar på detta sätt. Rekke var t.o.m. med när regeringen fattade beslut. Han fanns med som sakkunnig när ärendet skulle föredras och fick lämna sakupplysningar i frågan. Jag har också anmält att vi borde göra en generell översyn av jävsfrågorna för högre tjänstemän. Utskottet har sagt att man skall göra det nästa år. Det har den här gången varit litet grand av majoritetens räddningsplanka. Man har kunnat luta sig mot det i stället för att ta ställning i sakfrågan, vilket jag tycker hade varit viktigt. Det gäller att säga ifrån. Man kan inte sätta sig i hur många roller som helst. Naturligtvis har en minister ett ansvar för vilka han tillsätter i olika bolag och för att de tjänstemännen inte är de som skall handlägga frågor om tillstånd när regeringen skall fungera som myndighet. Under behandlingens gång i konstitutionsutskottet har jag från vissa hört argumentet: Om man gjorde som Peter Eriksson tycker här skulle det bli väldigt stora förändringar i Sverige. Det här är ju ett problem inom många områden. Det är antagligen sant. Sverige är till stor del ett korporativistiskt land, menar jag. Staten och många stora företag går hand i hand. Människor flyttas från departement till företag. Det här är någonting som i själva verket är väldigt allvarligt och som det borde göras något ordentligt åt. Majoriteten reagerar snarare på ett annat sätt - eftersom det här problemet finns på många ställen, dvs. är generellt, kan vi inte göra någonting åt det. Således är det något som vi skall försöka strunta i eller åtminstone överlåta på framtiden. Det tycker jag är synd. Det finns också annat i samband med Polenkabeln som det är värt att diskutera och kritisera. Anders Sundström kallar ju upp politiska företrädare från Karlshamn innan behandlingen i Karlshamn är färdig och innan Miljö och hälsoskyddsnämnden är färdig med sina beslut. De här politiska företrädarna säger senare i lokala Blekingemedier att det är politiska påtryckningar som Anders Sundström har idkat. Det är också något som jag tycker att man skall tänka på. Det visar ju att det inte riktigt fungerar som det skall. I reservationen är jag mera hovsam än som kanske egentligen är nödvändigt men jag tyckte att det var bra att vi kunde bli flera som delade kritiken. Det är bra att också Folkpartiet stöder reservationen. Det är bara synd att vi i dag inte kan få till stånd en majoritet som ordentligt kan säga ifrån, som kan säga att man faktiskt måste komma till rätta med de här korporativistiska tendenserna - det är något som i längden inte kan få fortsätta. Ett alternativ är naturligtvis att ta ifrån regeringen det myndighetsansvar som man har. Det kan gälla t.ex. tillståndsgivning i centrala miljöärenden. Jag har ingenting emot en sådan förändring, som ju också är ett stort ingrepp. Oavsett vilken åtgärd som tas till för att få bort det, som jag tycker, väldigt dåliga system som finns inom flera departement i Sverige - alltså detta med att man sitter på många stolar - är det nödvändigt att åtminstone komma överens om att göra något. Jag hoppas att konstitutionsutskottet nästa år går till botten med frågan och kräver ordentliga förändringar.

Fru talman! Jag delar den uppfattning som de föregående talarna uttryckt om vikten av att vi är noga med den här jävsproblematiken utifrån regeringens sätt att sköta sitt åliggande när höga tjänstemän är inblandade i statliga företag. Det här är ingenting nytt som har dykt upp, tvärtom. Detta har nämligen diskuterats ett flertal gånger men sakfrågan är så viktig att det naturligtvis är tvunget att ha den under uppsikt också framöver. När det gäller Lars Rekkes engagemang som ordförande i Vattenfalls styrelse tycker jag att det mycket tydligt klarlagts att man i dessa fall har varit noga med att inte hamna i en jävssituation. Det är inte något nytt att en hög statstjänsteman på ett departement sitter med i Vattenfalls styrelse. Så har det varit, oavsett partipolitisk färg, i regeringarna under senare år. Man har haft samma inställning, dvs. att det är lämpligt att ha någon som sitter med i Vattenfalls styrelse. Att nu Lars Rekke är ordförande i Vattenfalls styrelse innebär inte någon skillnad i fråga om jävssituationen. Från styrelseledamot till ordförande skall samma sak gälla. När Anders Sundström på utfrågningen fick frågan om hur han såg på jävssituationen var han mycket tydlig. Han sade att han var mycket medveten om detta redan från början. Det fanns skrivna regler, och man hade också en ordentlig genomgång om hur det här skulle hanteras. Det var ingenting som så att säga i efterhand dök upp - alltså att här kan det bli konstigt och kanske man innefattas i en jävssituation just när det gäller Polenkabeln. Man var mycket om detta redan från början och man var mycket noga med att följa reglerna. Det är dock litet olyckligt att man inte, Peter Eriksson, lyssnar på de faktauppgifter som kommer fram under de här utfrågningarna. Peter Eriksson sade ju att Lars Rekke under regeringsbeslutet var med och fattade beslut och att han var föredragande. Eriksson, finns mitt på sidan en fråga från Peter Eriksson till Lars Rekke: "Du var alltså den tjänsteman som var närvarande och drog ärendet när regeringen beslutade den 17 juli. Stämmer det?" Lars Rekke svarar: "Nej. Det är inte riktigt. Det var statsrådet Sundström som drog ärendet. Jag och Andreas Zsiga var uppkallade för att svara på vissa sakfrågor som kunde komma upp under Sundströms föredragning av ärendet. Jag föredrog inte detta ärende." Ett mera klart och tydligt svar kan man knappast få på en fråga. Samma fråga fick Anders Sundström vid utfrågningen och han gav precis samma svar. Ändå säger Peter Eriksson att Lars Rekke var föredragande och med vid beslutet. Men jag kan säga att Lars Rekke över huvud taget inte var med vid själva regeringsbeslutet. Enligt de uppgifter som vi i utskottet har fått är inte någon tjänsteman med vid själva regeringsbeslutet. Jag tycker att det är synd att Peter Eriksson nu försöker måla en bild av att här har det helt klart och tydligt begåtts en oegentlighet; detta trots att han minst två gånger har ställt frågor och fått ett klart och tydligt svar om att så inte är fallet. Jag menar att den här debatten, och det är vi väl alla överens om, inte förtjänar att sådana påståenden görs. Det är viktigt att vi, om vi nu skall hålla en rak rågång när det gäller de här jävsfrågorna, också är ärliga mot dem som handhar detta och som försöker sköta det här på ett riktigt och korrekt sätt. Den dagen något går snett skall vi sakligt granska och eventuellt komma med kritik. Men de som har varit mycket medvetna om det här och som har skött detta på ett korrekt sätt skall inte bli betraktade som lögnare. Det tycker jag inte att den här frågan förtjänar. När det sedan gäller Peter Erikssons inlägg om att Anders Sundström på annat sätt har gjort olika påtryckningar och tagit upp frågan före beslut osv. tycker jag att det även här tydligt framkom vid utfrågningen hur det förhöll sig. Anders Sundström var på ett socialdemokratiskt partimöte där man var direkt berörd av Polenkabeln. Att han tog upp den frågan och argumenterade för skälen till att Polenkabeln skulle dras är väl inte speciellt märkligt. Man kan inte koka soppa på en spik, Peter Eriksson!

Fru talman! Jag vill bara markera att reservationen som jag talar om för Folkpartiets räkning handlar om jävsfrågorna. Vi har inte funnit att det finns någon bakgrund till det Peter Eriksson tar upp i det material som vi har fått hitintills. Mats Berglind börjar sitt anförande med att tala om att han delar uppfattningen om betydelsen av att inte ens misstänkas för jäv. Då kan jag inte förstå att han så hett försvarar det som Lars Rekke själv säger, nämligen att han var med och lämnade sakupplysningar i sitt eget koncessionsärende under ett beslutande regeringssammanträde. Jag tycker att detta är poängen i den här reservationen. Han var med. Tidigare har konstitutionsutskottet sagt att man inte ens får vara i närheten för att man inte skall kunna misstänkas för jäv. Här tar alltså Anders Sundström med sig Rekke för att lämna sakupplysningar vid ett beslutande sammanträde. Det finns en blind fläck hos Mats Berglind och Socialdemokraterna som gör att de inte kan se att detta är en jävssituation. Jag tycker att Mats Berglind skulle kunna erkänna att den blinda fläcken finns. Allt vad vi har fått fram visar att just här har det förekommit misstankar om jävssituationer.
Herr talman! Den som gjorde underlaget för det här beslutet var inte Lars Rekke. Det var Andreas När frågan om den här regeringsbehandlingen kommer upp får jag väl göra likadant igen, dvs. jag får väl läsa innantill för att klarlägga vad det var som Lars Rekke var med och lämnade upplysningar om. På fråga av Peter Eriksson, den gången också, om vilka sakupplysningar som Lars Rekke lämnade under regeringssammanträdet svarar han: Jag lämnade sakupplysningar. Jag kan berätta vad det var för upplysningar. Jag fick frågan om kabelns sträckning. Då visade jag kartan. Den andra frågan jag fick var vad Statens naturvårdsverk har sagt i ärendet. Då läste jag upp det remissvaret. Vad har Fiskeriverket sagt i ärendet? Då läste jag upp deras remissvar. Sista frågan var vad det står i förslaget till beslut. Då läste jag upp det, sedan gick jag ut. Mera klart och tydligt kan väl detta ändå inte vara. Han har svarat på frågor och läst innantill i remissvar. Om det skall vara jäv, undrar jag vart vi är på väg.
Herr talman! Vi har tydligen olika uppfattningar om vad jäv innebär. Han var närvarande. Han kunde avlyssna debatten. Han blev också tillfrågad om sakupplysningar under ärendets behandling. Han kan alltså ha inhämtat upplysningar som han sedan kan ha användning för i sin egenskap av ordförande i Vattenfall. Detta är en jävssituation. Det är den som är intressant att diskutera, inte vem som gjorde underlaget eller precis exakt vilka upplysningar han lämnade. Han fanns med i rummet. Han kan alltså ha hört mer än vad han egentligen borde ha hört för att kunna fungera som en oberoende styrelseordförande i Vattenfall. Dessutom har han haft diskussioner med en statssekreterare på Jordbruksdepartementet under den tid han var ordförande i Vattenfall. Det står att det gällde fisket, men det är ytterligare en jävssituation som visar att Lars Rekke inte själv gjorde korrekta bedömningar. Jag menar att det återfaller på ministern som borde ha tagit över och gjort de korrekta bedömningarna.
Herr talman! Jag beklagar verkligen att Margitta Edgren inte kommer att vara med i KU nästa mandatperiod när vi skall börja en ordentlig diskussion om vad jäv är. Skall det vara Margitta Edgrens tolkning som skall gälla innebär det att man inte kan vara hög tjänsteman i ett departement och sitta i en styrelse. Det är ju en sak. Det är upp till Margitta Edgren att ha den åsikten. Men nu är det ju faktiskt tillåtet, och detta har skötts på ett utomordentligt sätt. Sedan säger Margitta Edgren att detta med att ta fram underlaget inte var så viktigt. Det viktiga var att man var närvarande. Då har vi helt olika åsikter om vad det handlar om. Det handlar om att skriva fram ett underlag till ett beslut och att sitta med och läsa upp remissvar och sedan gå ut när beslutet fattas. Att dra slutsatserna att det sedan på något sätt skulle ha påverkat hans ställning som ordförande i Vattenfall är ju orimligt.
Herr talman! Vi har nog olika synpunkter på det här med jävsfrågorna. Det verkar vara alldeles klart. Jag tycker för min del att en tjänsteman på ett departement som sitter som styrelseledamot i ett statligt företag absolut inte bör vara med i beredningen av ett ärende där det företaget söker tillstånd. Det kan vara miljötillstånd eller annat. Det är en definitiv ståndpunkt. Jag har väldigt svårt att se att man skulle kunna försvara någon annan hållning. I det här ärendet har ju tjänstemannen t.o.m. varit styrelseordförande, dvs. en av de absolut främsta representanterna för företaget. Dessutom har han varit med under föredragningen inför regeringsbeslutet och lämnat sakupplysningar. Han har dessutom varit med under beredningen innan. Jag tycker att det här är en solklar jävssituation. Det är klart att man kan försöka dribbla bort korten, men jag tycker att det är väldigt svårt att se någonting annat än att det här har varit frågan om en jävssituation som inte borde få uppstå. Tyvärr är den här typen av jävssituationer ganska vanliga för den svenska regeringen. Det är någonting som jag tycker är bedrövligt och som vi måste komma till rätta med.
Herr talman! Jag har inga förhoppningar om att jag på något sätt skall kunna övertyga Peter Eriksson om att han har fel. Att dessutom upprepa samma argument som jag alldeles nyss har framfört i två repliker till Margitta Edgren tycker jag är att slösa med tiden i den här debatten. Vi får väl hoppas att Peter Eriksson blir kvar i KU nästa mandatperiod. Det viktiga är ju att reda ut vad jävssituationer innebär och vad det är för regler som skall gälla. Om man, som Peter Eriksson, anser att man inte ens får finnas till och sitta som styrelseordförande i ett bolag är det klart att allt blir jäv. Om man sköter detta korrekt, gör korrekta bedömningar och är mycket medveten om vad det handlar om från början tycker jag att detta definitivt inte innebär en jävssituation. Och det har ju en mycket bred majoritet också klarlagt.
Herr talman! Mats Berglind klarar inte riktigt att säga precis som det var. Jag sade att man inte bör finnas med i beredningen av ärendet. Det klarar han inte att säga utan säger att man inte får finnas till. Om han skulle upprepa vad jag har sagt faller hans egna argument ganska platt. I stället försöker han hitta på något annat som jag inte har sagt. Men vi får väl som sagt föra debatten vidare nästa år om det är så att Mats Berglind och jag sitter kvar i konstitutionsutskottet. Det rådet ju allenast väljarna över, och möjligen partiorganisationerna också.
Herr talman! Jag gör kanske likadant som Peter Eriksson. Jag hårdrar kanske argumenten litet åt mitt håll. Men med Peter Erikssons argument blir det en orimlig diskussion. Det har ju klart framgått att Rekke inte har varit med vid beredningen. Det var Andreas Zsiga som skrev fram förslaget och skötte beredningen. Om det, på en regeringsberedning, är jäv att visa en karta över var kabeln skall gå får vi det kinkigt i framtiden, Peter Eriksson.
Herr talman! Nu gick Mats Berglind väldigt långt. Det är helt solklart i det material och de utfrågningar vi har gjort att Lars Rekke har varit med i beredningen. Det är helt solklart. Det går inte att komma ifrån det på flera sätt. Jag skulle helst vilja att Mats Berglind erkände det i stället för att låtsas som om han inte har varit med. Det går ju att läsa innantill.
Herr talman! Det är bara att konstatera att det finns en mycket bred majoritet i KU som inte gör den bedömning som Peter Eriksson gör. Därmed tycker jag att frågan ganska tydligt visar vilken ställning vi har tagit i KU.
Herr talman! Jag håller inte med. KU:s majoritet har inte sagt att Rekke inte var med i beredningen av det här ärendet. Det står inte i det som utskottsmajoriteten har skrivit, utan det är en tolkning som Mats Berglind hittar på nu.

Herr talman! Det ärende som vi nu diskuterar skulle kunna tolkas som litet trivialt. Jag tror att utskottsmajoritetens slutsats också kan låta som om det vore ett ganska enkelt ärende. Utskottsmajoriteten anser att regeringen har prövat om det s.k. scientologmaterialet var en allmän handling. Man har kommit på att ett utlämnande av det skulle påverka Sveriges förhållande till främmande makt. Därmed har regeringen enligt sekretesslagen hemligstämplat det hela. Det är alltså ett enkelt ärende enligt utskottsmajoriteten. Regeringen har rätt att tillämpa sekretesslagen och har så gjort. Och därmed finns det ingen anledning till någon anmärkning, anser utskottsmajoriteten. Men nu är förhållandet inte så enkelt. Det där var nog anmälaren, dvs. undertecknad, helt medveten om när anmälan gjordes. Förhållandet är följande. Ett material lämnades in till Justitiedepartementet. Sedan begärdes det att man skulle få se detta material. Materialet betraktades som allmän handling och lämnades ut vid flera tillfällen. Då inträder det att den svenska regeringen utsätts för påverkan eller uppvaktningar från först enskilda senatorer och andra personer i USA. Sedermera har framkommit i TV-program att någon av de uppvaktande inte ens var medveten om att han hade uppvaktat den svenska regeringen i ärendet eftersom lobbyister fick honom att skriva under ett brev som skickades i väg. Den svenska regeringen börjar att få kalla fötter. Efter ett par veckor ändrar man sin inställning. När materialet sedan begärs ut, när människor begär att få titta på det som allmän handling, så är det plötsligt en hemligstämplad handling. Regeringen har alltså under en tidsrymd av cirka två veckor bytt fot i en fråga och ändrat sig från att se en handling som allmän till att se den som en sekretessbelagd handling. Skälet till detta fotbyte har varit att man har utsatts för påverkan från annat land. När min anmälan skrevs i ärendet framgick det av pressuppgifter att denna påverkan kom från enskilda senatorer och några organisationer. Vid KU:s granskning har det framkommit att det också har varit företrädare för myndigheter som har uppvaktat den svenska regeringen i ärendet.

Det är egentligen mycket tveksamt om det förekommer en sådan motsättning. Det heter i de överenskommelser som Sverige har biträtt att man inte får behandla utlänningar sämre än det egna landets medborgare. Det har i det här fallet Sverige inte gjort när materialet var offentligt. Däremot behandlar man ju svenska medborgare sämre än utländska medborgare när detta material hemligstämplas på grund av påtryckningar från utlandet. Det reser en första principiell fråga om Sverige skall ha en sådan rättstillämpning att den diskriminerar vårt eget lands medborgare i förhållande till främmande länders medborgare när det gäller offentlighetsprincip och inlämnat material. Ett lands oavhängighet är att det hävdar sin rätt att besluta i egna angelägenheter. Det gäller också att man hävdar rätten att på egna villkor slå vakt om såväl sina medborgares rättigheter och intressen som de grundlagar man förfogar över. Sverige kan, och regeringen har naturligtvis rätt, att med hänsyn till bl.a. internationella förhållanden, förhållande till andra länder och landets egna säkerhetsintressen göra bedömningar som gör att man sekretessbelägger material. Detta sker regelmässigt. Men det sker regelmässigt av en anledning, och det är att Sverige självständigt kommer till ståndpunkten att detta är till men för landets intressen. Det är det ingen som kan ha några principiella invändningar emot. Så är systemet uppbyggt. Regeringen driver utrikespolitiken. Regeringen har rätt att självständigt göra en bedömning av om ett frisläppande av ett material skulle påverka landets intressen i internationella forum eller i relation till andra länder. Men saken kommer ju i ett annat läge när detta hemligstämplande av material och användande av sekretessmöjligheten som finns i tryckfrihetsförordningen föranleds direkt av påtryckningar från ett annat land. Regeringen har i strikt formell mening törhända rätt att falla undan för sådana påtryckningar. Den har ju rätt att tillämpa sekretesslagen. Men den fråga som KU borde ha prövat och som jag tycker att majoriteten har lyssnat alltför dåligt på är: Hur skall Sverige i ett sådant här fall värna den svenska grundlagens grundprincip, nämligen offentlighetsprincipen? Sekretessmöjligheterna, bl.a. utrikessekretessen, är ju en sorts undantag från huvudregeln att handlingar i landet skall vara offentliga. Skall Sverige kunna pressas till undantag, där det svenska beslutet inte tillkommer på grundval av den svenska regeringens egen ursprungliga analys av ärendets natur utan efter lobbying från ett annat lands företrädare och till slut också utländsk myndighet? Frågan är kanske komplicerad, och vi har i utskottet kommit fram till helt olika slutsatser. Hävdandet av vår trovärdighet, av vår nation, vaktslåendet om vår suveränitet, gör att vi säger att vi tolkar våra lagar inklusive offentlighetsprincipen efter eget huvud. Inget annat land skall lägga sig i hur vi tolkar vår offentlighetsprincip. En minoritet i utskottet har kommit fram till denna ståndpunkt, medan majoriteten menar att det bara handlar om att regeringen har rätt att tillämpa sekretesslagen och att man inte kan göra någon annan bedömning än den som regeringen har gjort. Det finns i detta ärende dock en ytterst allvarlig problematik, som rör frågan om landets självständighet. Herr talman! Den här frågan gäller alltså egentligen inte vilket land som har utsatt Sverige för påtryckning. Det är egentligen ovidkommande. Frågan gäller inte heller från vem detta material, som först förklarats som offentligt material och sedan blir hemligstämplat, härrör, utan det handlar om den principiella frågan hur regeringen har agerat för att slå vakt om den svenska grundlagens principer. Jag menar att regeringen här på ett allvarligt sätt har brustit. Den har fallit till föga för påtryckningar utifrån och ändrat ett ursprungligt, helt grundlagsenligt beslut att offentligförklara visst inlämnat material. Regeringen har sedan fallit undan för påtryckningar utifrån och givit efter, satt in en undantagsparagraf och hemligstämplat materialet. Det är denna principfråga som den här anmälan avser. Den har inte något att göra med vilken typ av material det är eller från vilket land påtryckningarna har kommit. Det gäller dock verkligen Sveriges trovärdighet, att vi menar allvar med att slå vakt om den grundlag som vi har och de viktiga och något unika utgångspunkter som vi har i offentlighetsprincipen. Därför yrkar jag bifall till reservationen på den här punkten.

Herr talman! Vi hade en liten diskussion i frågan om scientologibibeln redan i dagens inledningsrunda. Några timmar har nu förflutit, och debatten går nu ett varv till. Jag tycker också att frågan är värd en sådan ganska grundlig belysning. Jag tycker att Kenneth Kvists anförande innebar en bra genomgång av sakfrågan. Jag behöver därför inte göra en grundläggande genomgång. Jag vill bara gå tillbaka till vad som ursprungligen hänt i den här frågan. Regeringen har tillämpat svensk grundlag och offentlighetsprincip på precis samma sätt som alla myndigheter som har fått det här materialet och låtit det vara offentligt. Det som sedan hänt är att man råkar ut för påtryckningar från ett land som inte är vilket land som helst. Kenneth Kvist säger att det inte spelar någon roll det här handlar om, men jag tror inte att det är riktigt så enkelt. Om det hade gällt t.ex. Island eller ännu hellre Botswana tror jag inte att det hade varit riktigt samma sak. Då hade regeringen inte backat, men den här gången gjorde regeringen det. Man kan anta att regeringen var rädd för att amerikanska påtryckningar kan få allvarliga konsekvenser för Sverige, om det blir en ytterligare eskalering. Men jag tror också att regeringen kraftigt har överreagerat. Det handlar i sak om en amerikansk sekt, som har gott om pengar. Den kan därför utöva påtryckningar och har råd att i stor utsträckning köpa advokater som kan tala för dess sak. Jag tror att regeringen och konstitutionsutskottet har tänkt fel. Man värnar inte den svenska grundlagen eller Sverige som nation genom att agera strykhund. Då får man inte respekt internationellt och värnar inte den svenska offentlighetsprincipen och grundlagen. Jag menar att det här är en väldigt allvarlig fråga med tanke på att vi i Sverige har haft en känsla av enighet om att offentlighetsprincipen är viktig, någonting som vi kan vara stolta över och som vi bör värna och arbeta för internationellt. Den grunden faller undan när regeringen plötsligt och efter ganska enkla påtryckningar utan tunga sakskäl ändrar sin tillämpning av offentlighetsprincip och tryckfrihetsförordning. Jag tycker också att nästa steg i den här historien är väldigt tråkigt. Det gäller regeringens argument för att hemligstämpla på detta mycket märkliga sätt. KU väljer att fortsätta på samma väg, hemligstämplar regeringens argument och inför tystnadsplikt för att det inte skall gå att föra en ordentlig och genomlysande saklig debatt. Jag tycker att den diskussion som vi har haft i konstitutionsutskottet har varit väldigt bristfällig. Vi har inte tagit fram något ordentligt material som i sak styrker att här skulle vara fråga om en akut konflikt mellan å ena sidan offentlighetsprincipen och å andra sidan upphovsrätten. Det har förts diskussioner där man har argumenterat å ena sidan si, å andra sidan så. En del ledamöter har tyckt på det ena sättet, och några har tyckt på det andra sättet. Det har funnits en mycket svag saklig grund för att agera som om det här vore en fråga av högsta prioritet för rikets säkerhet. KU har överreagerat när man har jobbat vidare med frågan. Detta visas oerhört tydligt när man på förfrågan från journalister t.o.m. under slutbehandlingen av ärendet väljer att hemligstämpla material som man själv offentliggör i betänkandet. Det visar vilken darrighet som hela frågan har berörts av och att KU litet grand har tappat greppet om situationen. Nu har ytterligare journalister frågat efter samma material, och nu har vi offentliggjort det som för någon vecka sedan var hemligstämplat. Det är bara en illustration över hur knackigt frågan har behandlats och hur litet saken egentligen har stått i centrum på grund av regeringens, enligt min bedömning, pinsamma agerande. Den vill inte ha ut i offentligheten hur man har agerat strykhund internationellt. Jag yrkar bifall till reservation nr 5.
Herr talman! Jag tycker att Peter Eriksson gör en viktig nyansering som jag gärna vill reagera på. Han säger att det har viss betydelse vilket land det är. Förmodligen har Peter Eriksson alldeles rätt i det. Jag sade att det inte hade någon betydelse utifrån anmälans synpunkt därför att det i debatten har anförts att anmälan skulle vara något uttryck för en allmän antiamerikansk hållning eller liknande. Så är inte fallet. Däremot är den litet principlösa hållningen från den svenska regeringen när det gäller att hävda den svenska grundlagen naturligtvis beroende av vilket land det är. Det har Peter Eriksson, herr talman, alldeles rätt i. Det visar att det är den nakna makten som här har fått tala. Stormakten har om inte slagit näven i bordet så med lillfingret petat litet i bordsskivan, och då har Sverige reagerat på ett sätt där man frångår grundlagens principer. Det är utomordentligt allvarligt. På den punkten är Peter Eriksson och jag helt eniga.
Herr talman! Det är bra om vi är eniga här. Jag glömde tidigare att säga att det är en huvuduppgift för konstitutionsutskottet att värna den öppenhet som garanteras i våra grundlagar. Det är här som jag tycker att KU:s betänkande är en skam för Sveriges riksdag.

Herr talman! Jag delar Peter Erikssons uppfattning när det gäller att KU skall värna öppenhet. Det har varit ett litet stycke i den handling som fortfarande är sekretessbelagd eftersom den kan visa, som utskottets ordförande tidigare sade, Sveriges förhandlingsposition. Där anser jag i sak att sådana positioner inte bör skrivas eventuell motpart på näsan. I övrigt tycker jag att ärendet kunde varit betydligt öppnare och skötts under betydligt större öppenhet än vad man har haft. Jag delar i sak Peter Erikssons ståndpunkter.

Herr talman! Catarina Rönnung utgår från att Sverige om vi skulle hävda offentlighetsprincipen skulle bryta mot internationella avtal och upphovsrättsliga regler. Detta är något som många juridiska experter starkt ifrågasätter och betvivlar. Jag anser, herr talman, att fru Rönnung på något sätt köper den amerikanska ståndpunkten gentemot Sverige utomordentligt billigt och egentligen helt obesett. De upphovsrättsliga avtalen säger att utländska medborgare skall likabehandlas med svenska i dessa avseenden. Det är precis vad som gällde i det ursprungliga regeringsbeslutet, medan det andra, genom att regeringen faller undan för USA:s påtryckningar, faktiskt ger utländska medborgares upphovsrätt ett starkare skydd än vad som gäller för svenska medborgare. Därmed har Sverige de facto frångått de internationella konventioner som vi har skrivit under. Den här utredningen kan leda till något utomordentligt tragiskt, nämligen att lobbying från en sekt i USA gör att den gamla svenska upphovsrätten riskerar urgröpas genom ett förment motsatsförhållande mellan upphovsrätt och offentlighetsprincip.

Herr talman! Jag trodde att jag hade gjort större intryck på Catarina Rönnung än att hon skall behöva blanda ihop mig med Peter Eriksson. Jag får väl leva med min besvikelse på den punkten. Det är inte jag som har använt de där jättestarka ordvalörerna - jag hushållar med dem, kanske något mer än nämnde Eriksson, även om jag icke desto mindre i grunden har samma inställning. Visst skall man begrunda detta. Huvudmeningen med offentlighetsprincipen är precis den Catarina Rönnung nämner, herr talman. Detta har vi ju också i utskottet haft tillfälle att diskutera, och på den punkten är vi överens. Likväl är det så, att om vi skall utreda och göra något av detta skall vi göra det av egen vilja, egen insikt, och icke därför att vi skall vara någon stormakt, vilken det än må vara, till lags. Det är detta som principfrågan gäller. Har vi ett lagrum skall det försvaras. Det handlar om vår nationella oavhängighet och inget mindre. Vi skall inte ledas när vi tillämpar undantagsbestämmelser, som sekretessbestämmelserna trots allt är.